Herr talman! Jag ber att få tacka socialminister Söder för det utförliga svaret på min interpellation. Av svaret framgår ju att initiativ och verksamheter pågår på såväl riksnivå som landstingsnivå och kommunal nivå. Och det erkännandet måste ges förre socialministern Rune Gustavsson att han på sin tid var pådrivande beträffande det stora problemet med bruk och missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Samhället i dag ser — trots de inititativ som tagits — faktiskt rent bedrövligt ut med hänsyn till de stora problem som föreligger på missbrukssidan. Och Nr 54 det mest negativa är ju att dessa problem gått och går allt längre ner i åldrarna. Man kan fråga sig: Hur har det kunnat bli så här? Socialminister Söder har delvis varit inne på detta i sitt svar. Naturligtvis spelar olika orsaker in. Vi har Om åtgärder mot den stora omflyttningen av människor — den kan vara en av förklaringarna till — missbruk av alkode ökade sociala svårigheterna. Många människor har ryckts ur sitt sociala hoj sammanhang. De har tvingats lämna den miljö där de vuxit upp och där de framför allt känt trygghet. Denna miljö har bytts ut mot en stereotyp yttre miljö många gånger —s: skilt kanske här i Stockholmstrakten, där människor alltför ofta upplever främlingskap, isolering och ensamhet. Arbetslösheten är en annan förklaring. Att inte ha arbete upplevs av många arbetslösa som att inte ha någon funktion i samhället, att man inte behövs. För de arbetslösa ungdomarna är detta speciellt svårt, och även för de ungdomar som kanske har en bristfällig och ofullständig utbildning. I takt med att samhället förändras har också förhållandet människor emellan förändrats. Vi isolerar oss och tar mindre ansvar för varandra. De ungdomar som har problem måste vi ta på allvar. Vi kan inte bara slå ifrån oss och säga att det där angår inte oss. Vi måste också vara uppmärksamma på att ungdomarna identifierar sig med oss vuxna. Ungdomarna skall inte lastas. Det är ju vi vuxna som har skapat livsmönstret. Det är därför — som jag ser det — av stor betydelse hur vi själva uppträder och hur vi själva lever i dessa sammanhang. Vuxenvärldens alkoholkonsumtion är ett exempel. Vi kan ju inte bara i ord förklara för våra ungdomar att de inte skall använda alkohol. Som vi själva hanterar dessa beroendeframkallande medel kommer också våra ungdomar att göra det. Herr talman!

Jag utgår från att denna inbjudan kommer att skickas ut så snart som möjligt, för det brådskar verkligen. Vidare ser jag det som positivt att fru Söder tagit initiativ till en samarbetsgrupp i syfte att bredda och samordna insatserna i regeringskansliet och att en arbetsgrupp har bildats för en kampanj mot att alkohol lämnas till ungdom. Ja, vi måste prioritera kampen mot missbruket, och i den kampen bör vår socialminister gå i första ledet. Jag vill uppehålla mig litet grand vid kvinnor och alkohol. Av tradition har ju kvinnors alkoholkonsumtion varit liten. Missbruk förekom självfallet tidigare också. Men under de senaste årtiondena — i stort sett efter andra världskriget — rapporteras från olika håll i världen att alkoholbruk och missbruk stadigt ökar bland kvinnor i alla samhällsskikt. I Sverige har kvinnornas alkoholbruk ökat mer än männens efter motbokens avskaffande 65 1955. Bland tonårsflickor har under 1970-talet konstaterats ett kraftigt ökat alkoholbruk, och dryckesvanorna bland flickorna liknar allt mer pojkarnas. Omfattningen av alkoholproblemen bland kvinnorna är inte helt känd. Inom svensk nykterhetsvård har kvinnornas alkoholproblem ägnats en jämförelsevis liten uppmärksamhet. Emellertid anses det oftast att den kvinnliga alkoholmissbrukaren inte visar sig i någon statistik alls utan tillhör den stora gruppen s.k. dolda alkoholister. Hennes problem är svåra att upptäcka och ofta förbisedda. Själva är kvinnorna skygga och benägna att dölja sitt missbruk. Kvinnorna återfinns som regel på privatsjukhus, psykiatriska kliniker och kliniker med andra specialiteter såsom medicin och gynekologi samt hos privatläkare. Den manlige alkoholisten återfinns däremot framför allt på sjukhus syftande till behandling av alkoholsjukdomar såsom alkoholkliniker, mentalsjukhus etc. Frekvensen kvinnliga alkoholmissbrukare är dock överallt lägre än frekvensen manliga alkoholister. Ett alkoholberoende uppstår inte över en natt. Det utvecklas så småningom mer eller mindre snabbt. De tidiga symtomen — varningssignalerna — nonchaleras ofta. Det har visats enligt uppgifter från Lena Dahlgren, som är överläkare vid alkoholpolikliniken på Karolinska sjukhuset, att de kvinnor som söker hjälp själva gör detta ofta på grund av symtom som är följderna av missbruket, t.ex. magbesvär eller depression, men utan att för läkaren röja det egentliga problemet. På så vis kan det ta onödigt lång tid innan lämplig behandling kan påbörjas. Många kvinnor som tas emot på sjukhus för att för första gången behandlas för alkoholsjukdom kan i många år ha lidit av ett svårt missbruk och kanske redan har erhållit obotliga skador. Naturligtvis är det svårt att kartlägga det ”dolda alkoholbruket” som finns inte bara hos kvinnorna utan också hos männen. Dessutom har vi alkoholens fosterskadande effekter. Om alkoholbruket fortsätter att öka, kan man också räkna med att det kommer att födas fler alkoholskadade barn. Ett missbruk under graviditeten kan, om det stör fosterutvecklingen tidigt, ge upphov till strukturella missbildningar, medan en senare störning påverkar fostrets tillväxt och mögnad. Och i Sverige föds varje år ungefär 400 barn med alkoholskador; siffrorna varierar något. Det dolda alkoholbruket och de alkoholskador som konstaterats hos barn är också djupt allvarliga symtom i helhetsbilden. Har socialministern för avsikt att ta något särskilt initiativ med anledning av dessa förhållanden? Slutligen, herr talman: Problemet med bruk och missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel är det största problem vi har i dag, där kampen måste föras på bred front. Där utgör hemmet, skolan och föreningslivet tre viktiga resurser. Vad jag efterlyser är bl.a. föräldraansvaret. Hur skall vi få föräldrar att ta sitt ansvar, inte bara för egna barn och ungdomar utan även för andras? Vi politiker är ju inte bara beslutsfattare — vi är ju också opinionsbildare och medmänniskor. Man klarar inte all solidaritet och medmänsklighet över skattsedeln. Alla människor har ett personligt medmänskligt ansvar. Och det ansvaret måste vi ta som politiker och som Nr 54 medmänniskor i samhället.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Karin Söder för svaret. missbruk av alkomera utförligt beröra de alkoholpolitiska frågorna. Tack för det, och jag — pol tackar talmannen för denna välvilja. Det har nu snart gått tre år sedan riksdagen fastlade de alkoholpolitiska målsättningarna. Det skedde efter ett tioårigt utredningsarbete. Massmedia fixerade 1977 års riksdagsbeslut kring mellanölsfrågan och hur enskilda riksdagsledamöter röstade. Därmed fick vi en snedvriden massmediabild av problemens art och storlek. Tack vare att min fråga placerades in i dagens interpellationsdebatt kan jag Vi visste redan då att även om alla landets sjuksängar togs i anspråk, skulle inte alkoholproblemen kunna vårdas bort. Det enda som hjälper är förebyggande åtgärder. Vi visste redan då att alkoholbruket ökade enormt. I Stockholms skolor är endast en av tio 15-åringar absolutist. Dessa unga människor dricker naturligtvis inte för sällskapets skull, man vill bli berusad. Man grundlägger sina alkoholvanor långt innan den personliga framtidsoron har blivit aktuell. Det räcker sålunda inte att tala om alkoholens farlighet. Nu gäller det verkligen att ändra attityderna. Vi visste redan då att av år 1972 i Stockholm undersökta nykterhetsvårdsfall var 500 av 4 000 döda fem år senare. Kommer detta höga dödstal att gälla även i framtiden, innebär det att två tredjedelar av 20-å missbrukare här i Stockholm aldrig kommer att uppleva sin 50-årsdag. Inte ens 10 av 100 kommer att uppleva sin pensionsålder. I samband med den alkoholpolitiska målsättningsdebatten den 27 april 1977 avslutade jag mitt anförande med följande: ”Det finns inget enkelt genialiskt grepp för att komma till rätta med alkoholbruket. Vi måste satsa på en alkoholpolitik som är en blandning av gamla restriktioner och nya positiva inslag, där folkrörelserna kan bli det trovärdiga instrumentet.” Tyvärr blev det inte någon folkrörelsesatsning. Allt har stått kvar vid det gamla och inkörda. Problemens svårighetsgrad har inte förändrats. Regeringarnas samlade grepp har också lyst med sin frånvaro. Vi hart.o.m. haft en statsminister under den här tiden som sagt att alkoholen är en del av vår kultur och kommer så att förbli. Det har inte alltid blåst så förliga opinionsvindar som det gör i dag. Det är självklart att det är regering och riksdag som har det övergripande ansvaret för alkoholpolitiken i vårt land. Glädjande nog talas det i massmedia i dag i klarspråk om hur situationen i verkligheten är. Fakta staplas numera på varandra. Alla synes vara oroliga för dagssituationen. Riksdagen tog sitt beslut om den framtida alkoholpolitiken i april 1977. Redan då hade vi chansen att åstadkomma en ändring. I skatteutskottet uttalade man att alkoholfrågorna i fortsättningen infogas i sitt sociala 67 sammanhang och att ett klart mål uppställs för en flerårig insats syftande till att begränsa den totala, alltför höga alkoholkonsumtionen och till att komma till rätta med alkoholmissbruket. Låt mig slå fast följande: Det talades om att det var ett klart mål att begränsa konsumtionen och att komma till rätta med alkoholmissbruket. Det var faktiskt en renodlad riksdagsbeställning om förslag till fleråriga insatser. Vi har haft tre socialministrar sedan det aktuella riksdagsbeslutet togs, och vi har haft otaliga riksdagsdebatter. Jag har många gånger hävdat att det väsentliga i det aktuella riksdagsbeslutet inte var frågån om mellanölet utan den klarläggande, övergripande målsättningen ”att begränsa den totala, alltför höga alkoholkonsumtionen”, dvs. att bryta konsumtionsmönstret. Samtliga riksdagspartier säger i dag att det finns ett samband mellan den totala konsumtionen och alkoholskadornas omfattning. Nykterhetsrörelsen har länge verkat för att föra ut dessa rön liksom andra forskarrön. Samtidigt påvisar man knytningen av alkoholskador och alkoholkonsumtion till alkoholens tillgänglighet. Jag har tidigare i riksdagsdebatter beklagat att regeringen inte på ett helhjärtat sätt har följt upp riksdagens uppdrag från 1977 — att lägga fram förslag till fleråriga insatser. Det var ju förre socialministern Rune Gustavsson som signerade den stora alkoholpropositionen. Han fullföljde inte riksdagens uppdrag. Men det skall erkännas att han i tal, intervjuer och skrift ständigt påtalat problemens art. Politisk konkret handling blev det dock ingenting av. Gabriel Romanus socialministertid tycker jag att vi kan gå tyst förbi. Då hände det inte mycket — om det ens hände något. För att påminna om Dan Anderssons dikt om den gamle odalmannen kan man fråga: Är det andra tider nu? Ja, tonen är glädjande: Något måste göras och något skall göras enligt dagens interpellationssvar. Jag har med mig till dagens debatt underlagsmaterial från t.ex. IOGT NTO-rörelsen och Blåbandsrörelsen. Tänk vilken styrka dessa opinionsbildare har! Det visar att det under de gångna åren inte saknats krav på åtgärdspaket. Men det har varit svårt att komma in via kanslihusets svängdörrar. Stockholms kommuns utredning och dess konkreta förslag till åtgärder är också glädjande; Aftonbladets artikelserie likaså. Socialdemokratin har utifrån sin ställning som oppositionsparti varje år sedan 1977 aktualiserat ett samlat aktionsprogram som syftar till åtgärder mot social utslagning, och man har presenterat ett 100-miljonersprogram beträffande drogmissbruket. Den borgerliga riksdagsmajoriteten har lika traditionsenligt avslagit dessa förslag. Det finns sålunda starka skäl att anklaga de borgerliga regeringarna för att de har nonchalerat vårt största sociala problem. IOGT-NTO-rörelsen har i år verkat i vårt land i 100 år. Under 1880-talet var alkoholbruket ett stort samhällsproblem — under 1980-talet är alkoholbruket och dess skador erkända som vårt ”största sociala problem”. Folkrörelsekampanj? Ja, det är ett mångårigt krav. Senast var det IOGT-NTO-rörelsens handlingsprogram från januari 1978. De kristna socialdemokraterna — Broderskapsrörelsen — krävde det med skärpa vid årets Nr 54 rens här i riksdagshuset sitt alkoholpolitiska program. Även där återfinns detta krav. Socialdemokratin har i motioner sedan 1977 aktualiserat folkrörelsernas roll i kampen mot alkoholen. Om åtgärder mot Herr talman! Det är sålunda nu hög tid att följa upp 1977 års riksdagsbeslut — missbruk av alko m ”att alkoholfrågorna infogas i sitt sociala sammanhang och att ett klart p.j mål uppställs för en flerårig insats syftande till att begränsa den totala, alltför höga alkoholkonsumtionen”. Låt mig få betona orden ”flerårig insats”. Det är sålunda inte någon tillfällighetskampanj. Det gäller att få med hela Folkrörelsesverige att verka för en attitydförändring. Det är bra att folkrörelsesatsningen kommer i gång. Men nog verkar det vara vaga konturer i den framställning som socialministern här gjorde. Kanske dagens debatt kan skingra dessa dimridåer. Folkrörelsekampanj — låt det vara en satsning, men det måste vara en satsning på lång sikt. Jag har alltså i mitt anförande försökt betona det alkoholpolitiska beslutet som togs här våren 1977, och jag kan även med rent samvete påstå att de borgerliga regeringarna har nonchalerat detta riksdagsbeslut. Man har inte följt upp det i dess anda och mening. Statsrådet Söder kan möjligen ursäkta sig med att säga att hon från sin förra regeringspost med dess internationella prägelinte kunde följa sådana här nationella drag utan först nu i sin egenskap av socialminister har grepp om problemets art. När man lyssnar på svaret finner man att det inte är mycket konkret som kommer fram. Socialministern säger att hon avser att inom kort inbjuda folkrörelseföreträdare till en överläggning. Syftet är att skapa en plattform för åtgärder på riksplanet, i län och i kommuner. Är det allt? Då är det inte mycket som egentligen bjuds. För den som under några år försökt att utanför och i detta hus skapa opinion för en folkresning mot alkoholen är beskedet faktiskt en besvikelse. Nog borde vi ändå i dag kunna få reda på vilka ekonomiska resurser fru Söder tänker ställa till folkrörelsernas förfogande för att de skall klara denna jätteapparat som det är fråga om. Det socialdemokratiska förslaget innebar 100 miljoner utslagna på tre år. Är det riktmärket? I interpellationssvaret säger statsrådet att ansvaret för missbruksfrågorna åligger flera departement och myndigheter. Borde det inte inspirera till att acceptera det mera helhjärtade s-märkta förslaget om en kommission, som kan ta upp alla de bollar som finns i luften, ge den särskilda befogenheter och ställa den direkt under regeringens ansvar och ledning? Den samlade nykterhetsrörelsen har ställt som en övergripande målsättning och som ett delmål för alkoholpolitiken att minska den totala alkoholkonsumtionen så att man inom en tioårsperiod får en 20 96 lägre förbrukningsnivå, dvs. att 1979 års konsumtion nedbringas med 20 96 till 1990. Om en sådan övergripande målsättning skulle accepteras av regering och statsmakter skulle det innebära att man verkligen satte upp ett klart mål för en flerårig insats. Det vore en lösning på vägen mot ett bättre samhälle.

Herr talman! Stina Andersson tog upp ett mycket väsentligt problem i samband med alkoholmissbruk, nämligen de gravida kvinnornas situation. Det har blivit alltmera uppmärksammat hur olika typer av miljöpåverkan under graviditeten drabbar fostret i en utsträckning som vi inte tidigare var medvetna om. Detta är naturligtvis något som vi måste följa med mycket stort allvar för att se vad vi kan göra för att komma till rätta med just den här speciella typen av missförhållanden. På mödravårdscentralerna görs det informationsinsatser som måste följas upp, och försöksverksamhet av olika slag bedrivs inom mödrahälsovården. En arbetsgrupp inom socialstyrelsen arbetar f. n. fram förslag till rekommendationer om information och stödåtgärder vid sannolikt eller konstaterat missbruk hos gravida kvinnor. Naturligtvis gäller det att här ge information men också att öka beredskapen för att kunna ge stöd och hjälp åt de kvinnor som har svårigheter. I sammanhanget har man diskuterat tvångsomhändertagande av gravida kvinnor med missbruksproblem. Jag vet inte om sådana har skett, men det är givetvis möjligt, eftersom det här är fråga om inte bara en individ utan två individer. När den ena brukar alkohol är det ju en annan individ, dvs. fostret, som löper risk för skada, och enligt de lagar vi har för omhändertagande kan ett ingripande då ske. Vi följer som sagt den här frågan på alla nivåer med mycket stor uppmärksamhet och kommer att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att stödja och hjälpa dessa kvinnor och förebygga de skador som barnen kan få dras med för hela livet. Det kan vara väl värt att nämna att alkoholframkallade fosterskador var kända i Sverige redan under 1800-talet. De minskade emellertid mycket kraftigt under motbokstiden, så att den här typen av skador nästan glömdes bort. Nu har de återkommit, som Stina Andersson påtalade, i och med stigande alkoholkonsumtion bland kvinnorna, och därför gäller det att ta nya tag på det här området. Både Thure Jadestig och Stina Andersson talade om opinionsbildning och vårt medmänskliga ansvar. Den kampanj som vi nu har startat mot langning vänder sig i hög grad till föräldrar för att de skall ta sitt ansvar för att motverka att alkohol blir tillgänglig för barn och ungdomar. Vi kan nu konstatera att Luciahelgen till dels blev en framgång, så till vida att färre ungdomar var berusade på det sätt som vi olyckligtvis har sett under senare år. Denna uppslutning kring arbetet mot alkoholbruket och dess olika avarter ger alltså effekt, och det är bara att hoppas att juloch nyårshelgerna skall kunna förlöpa på samma sätt och att den antilangningskampanj som har startats inom socialdepartementet skall få ytterligare effekter, så att våren och sommaren —t.ex. valborgsmässohelgen — skall kunna bli bättre än vad vi har sett under tidigare år. Jag håller med Thure Jadestig när han säger att vi skall ha långsiktiga, Nr 54 fleråriga program. Men när han kritiserade tidigare socialministrar tog han bara upp mina två företrädare. Det kunde faktiskt ha funnits skäl att också något diskutera vad som hände före 1976, under ett oändligt utredande av alkoholproblemen. Nu har ett bra program antagits. Det var Rune Om åtgärder mot Gustavsson som förde fram det till riksdagen, och det antogs i stor enighet. — missbruk av alko Både Rune Gustavsson och Gabriel Romanus — de får väl försvara sig själva — hol senare, men jag vill gärna säga detta — startade på olika sätt det arbete som riksdagen har fattat beslut om och som jag nu har uppdraget att fullfölja på bred front. Det är inte så enkelt att hitta alla de riktiga vägarna för att komma till rätta med dessa problem. Jag håller med om att de inte går att vårda bort. Vi måste börja förändra attityder. Och vi skall som sagt arbeta med långsiktiga insatser, inte bara med insatser för ett, två eller tre år, utan vi måste fortsätta i många år för att se till att attityder och konsumtionsmönster förändras i grunden, så att ungdomarna får en annan uppfattning om alkoholen än vad många i dag får när de betraktar de vuxnas beteende. Thure Jadestig sade — efter att ha konstaterat att det ändå tycks bli någonting gjort — att det är vaga konturer i mitt förslag i kontakterna med folkrörelserna. Med denna inbjudan och de insatser som vi avser att göra vill vi från början ha en öppen diskussion med alla typer av organisationer för att deras uppfattningar om vad de utifrån sina speciella utgångspunkter kan göra skall bli delar av helheten. Vi från socialdepartementet skall inte säga: Nu, mina vänner, skall vi göra exakt så här. Då skulle vi från början binda dem vid vissa givna åtgärder. Vi vill ha en öppen debatt, där alla insatser skall tas upp som positiva och vi av dessa skall försöka bilda en helhet där vi når så många grupper som möjligt i detta land. När det gäller pengarna kan jag inte här ange några summor, men jag kan säga så mycket att de insatser vi kommer att föreslå i budgetpropositionen kommer att stå sig väl i konkurrensen med det hundramiljonersprogram som socialdemokraterna har föreslagit. Till sist: I vad gäller den kommission som Thure Jadestig och socialdemokraterna tror skulle lösa alla problem — orden kanske inte föll så, men den skulle i varje fall vara ett verksamt instrument — tycker jag att det är ganska ovidkommande vad man kallar saker och ting. Huvudsaken är ju att vi arbetar med alla typer av organ på ett sådant sätt att vi når de mål varom vi här uppenbarligen är ense.

Innan jag slutar vill jag gärna säga att vi inte når målet, om vi inte alla hjälps åt. Det gäller bl.a. oss politiker i arbetet på att skapa former och ta fram resurser för denna verksamhet. Det är en viktig bit, men vi måste också få alla människor i samhället att som medmänniskor stödja och hjälpa, så att 7 vi kan undanröja de verkliga farhågor som vi i dag känner för att stora delar av en ungdomsgeneration skall gå förlorad. Det ligger en tidsinställd bomb och väntar för de människor som i dag i de tidiga tonåren börjar att regelbundet konsumera alkohol. Det är ett av våra viktigaste problem, som vi tillsammans skall ta itu med på bred front och på många olika sätt.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för de här kompletterande uppgifterna. Vi har alltså att se fram emot att vi i det förebyggande nykterhetsarbetet kommer att ha 30 milj.kr. i friska pengar. Det var glädjande. Jag tror också att i den andan och i den positiva grundsynen som vi måste arbeta, måste folkrörelserna få förutsättningar att utifrån nya utgångspunkter och på sina initiativ arbeta vidare med de här problemen. Jag är medveten om att det i Sverige inte går att ge order till svensk folkrörelse. Folkrörelsetraditionen bygger i så hög grad på sin egen kraft och sin egen inneboende styrka. Men jag tror att det är mycket viktigt att ge folkrörelserna just dessa möjligheter att kunna syssla med de här frågorna. Jag är också mycket glad över langningskampanjen, därför att jag tror att just attitydförändringarna hos föräldrar, ungdomsledare och andra ansvariga i samhället är nödvändiga. Jag har framför mig Systembolagets annons i kampanjen i vilken fyra ungdomar säger: Ni vuxna kan behålla era nappflaskor för er själva. Kanske kunde man tänka sig de tre borgerliga socialministrarna, inkl. den nuvarande, i en affischkampanj med samma motto och samma anda och med samma trägna mål att verkligen bryta traditionerna. Jag faller inte så lätt för fru Söders argumentering för att dra in de socialdemokratiska socialministrarna. Jag utgick nämligen från 1977, från det riksdagsbeslut som fattades på grundval av en proposition skriven av Rune Gustavsson. Det finns faktiskt bara tre socialministrar som har ansvaret för att inte ha följt upp det här riksdagsbeslutet. Det är Rune Gustavsson, Gabriel Romanus och fru Söder som ännu så länge måste ha ett medansvar. Hon kanske kan bryta detta, och det är i och för sig glädjande. Jag skulle gärna vilja ställa en fråga till fru Söder, därför att hennes statssekreterare, som också sitter bredvid henne i den rådgivande delen, har gjort ett uttalande i Kommunaktuellt som jag känner litet oro för från allmän folkrörelsesynpunkt. Han säger att föreningar som aktivt bekämpar missbruk av alkohol och narkotika skall kunna få särskilda ekonomiska bidrag från socialdepartementet nästa budgetår. Det blir öronmärkta bidrag som kan komma alla föreningar till godo. Det måste väl vara på det sättet att den här kampanjen inte bara skall bekämpa missbruket, utan den skall väl också gå till storms mot bruket?
Herr talman! Jag behöver bara svara på den allra sista frågan. Det är så att genom att man bekämpar bruk så bekämpar man också missbruk — det är ganska enkelt.
Nr 54 Herr talman! Om det hade stått så, hade det varit enkelt även för mig, men Måndagen den nu står det bara att bekämpa missbruk.

Herr talman! Jag tycker det är bra att vi har fått den här debatten i dag, inte minst med tanke på de demonstrationer mot langning som förekom förra veckan. Då tog barnen saken i egna händer och reagerade mot vuxenvärlden, de vuxnas slapphet i fråga om alkoholproblemen och langningen. Det var en svidande vidräkning med både folkrörelserna och de vuxna i övrigt. Jag tycker det är enbart positivt med inslag av den här typen. Det är strömningar som vi måste fånga upp och på allt sätt föra vidare. Det är ett framsteg i det alkoholoch narkotikapolitiska arbetet att vi nu börjar få en seriös debatt kring de här problemen. Om vi skall kunna angripa problemen i hela deras vidd är det nödvändigt med en debatt om hela problemkomplexet och om de områden som vi måste bearbeta. Vi är tvungna att komma ifrån den passivitet och i viss mån uppgivenhet som varit rådande i fråga om detta samhällets allra största sociala problem. Socialministern pekar i sitt svar på massmedia och säger att massmedia, inte minst televisionen, har ett alldeles speciellt ansvar då det gäller attitydbildning i fråga om alkoholbruket. Jag vill livligt instämma i detta. Om vi skall kunna skapa en ordentlig opinion mot alkoholbruket, så att allmänheten och varje enskild får klart för sig problemens omfattning, måste massmedia vara med. Som Thure Jadestig sade hade vi åren 1976-1978 en debatt som var fokuserad på mellanölet och maskrosvinet. I den debatten kom de verkliga problemen inte fram. Men den breda och mer seriösa debatt som nu har kommit i gång borde kunna leda till att det personliga engagemanget ökar och genomsyrar såväl individuella som gemensamma ställningstaganden på olika nivåer. Riksdagens beslut 1977 har berörts både i debatten här och i interpellationssvaret, och Thure Jadestig har i det sammanhanget angripit de socialministrar som arbetat med dessa frågor. Låt mig säga att det var ett viktigt beslut som vi fattade 1977. Riksdagen var då enig om att vi måste minska totalkonsumtionen för att komma till rätta med missbruket och skadorna. I samband därmed knöts alkoholnämnden till socialstyrelsen, varvid i stort sett hela Folkrörelsesverige blev representerat. Jag hade den uppfattningen att den markering av samhällets ansvar som gjordes genom att folkrörelserna blev representerade i nämnden innebar något av en milstolpe i svensk alkoholpolitik. Tanken var att alla skulle vara representerade. Men jag måste säga till Thure Jadestig att j de flesta av folkrörelserna. Man hade ett väldigt stort intre: är besviken på av att få bli representerad i socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor. men intresset har inte varit lika stort under de efterföljande två åren. Om så hade varit fallet, hade vi kunnat nå längre. Jag är medveten om att det, som socialministern säger i svaret, varit vissa 73 problem med att komma i gång. Så har också jag upplevt det. Men enligt min uppfattning borde de representanter för de olika folkrörelserna som sitter i nämnden ha tagit sitt ansvar och via sina huvudorganisationer tagit upp dessa problem ute på länsplanet, i varje liten organisation och lokalavdelning och i varje verkstadsklubb. Detta har inte skett i den omfattning som jag hade hoppats. Men jag hoppas att ett sådant agerande är på väg och att folkrörelserna i gemen tar sitt ansvar. Något som ofta händer i debatten om dessa frågor är att problemet fokuseras på frågan om hur mycket pengar samhället satsar till folkrörelserna. Thure Jadestig var också inne på detta. Naturligtvis har folkrörelserna behov av pengar, Thure Jadestig, men vi skall samtidigt komma ihåg att den stora resurs i form av personligt engagemang, vilja till attitydförändringar och möjligheter till opinionsbildning som ryms inom det idéburna föreningslivet har en avgörande betydelse utan att man därför behöver skjuta till en enda krona. Det är felaktigt att fokusera detta helt på en fråga om pengar. Tror Thure Jadestig att de ungdomar och fritidsledare som förra veckan demonstrerade utanför Systembolagets butiker hade fått speciella pengar för att gå ut och bilda opinion? Jag tror inte det. Det var ett personligt engagemang från dessa ungdomar, och då bör också vi vuxna kunna arbeta utan att vid varje tillfälle ropa på pengar från samhället. Detta är en fråga som gäller folkrörelserna, och det bör ligga i folkrörelsernas stora intresse att jobba med dessa saker. Eftersom jag har blivit kritiserad av Thure Jadestig för att jag inte skulle ha fyllt min uppgift som socialminister och följt upp 1977 års riksdagsbeslut får jag säga att Thure Jadestig bör gå tillbaka litet i skrifterna. Jag tycker att det hade varit klädsamt om Thure Jadestig här ådagalagt något litet av självrannsakan, eftersom de problem vi i dag har till mycket stor del grundlades under 1960-talet och i början av 1970-talet under den socialdemokratiska regeringstiden. Det var då vi fick den stora samhällskoncentrationen. Vi fick de stora bostadsområdena och koncentrationen av arbetstillfällena. Vi fick de stora och många gånger kravlösa och anonyma skolorna, men vi fick därmed ett ökat avstånd mellan människorna. Det var en passivitet, Thure Jadestig, som det finns all anledning att fundera litet över. När det gäller de gemensamma beslut vi fattade 1977 kan jag berätta att de trädde i kraft den 1 januari 1978. Det första vi då gjorde var sammankallandet av en stor konferens i gamla riksdagshuset. Till denna hade vi kallat samman alla ledamöter i alkoholpolitiska nämnderna, pressen osv. för att diskutera kring dessa frågor. Sedan skulle vi då följa upp de beslut som var fattade när det gällde insatser i skola, föreningsliv osv. Det var vi överens om. Jag slutade som socialminister i oktober 1978, och sedan har jag inte haft någon möjlighet att påverka. Jag vill inte i likhet med Thure Jadestig säga att här ingenting har hänt, för det har hänt en hel del. I många skolor finns aktiviteter i gång för att sprida upplysning kring dessa frågor. Jag tror att det är den fråga som gäller det förebyggande som är så viktig. Vi kommer aldrig till rätta med vårdproblemen och kan inte tillgodose vårdbehovet om vi inte Nr 54 kan minska efterfrågan på vård. Det är då riktigt, som Thure Jadestig säger, Måndagen den att vi måste sätta in denna fråga i dess sociala sammanhang. Ja, och då 17 december 1979 kommer vi in på samhälisplaneringen, vi kommer in på familjepolitiken. Vi kommer över huvud taget in på arbetet för bättre gemenskap och en bättre Om åtgärder mot livskvalitet i samhället. Jag är glad för att Olof Palme vid olika tillfällen, bl.a. missbruk av alkoi TV för inte så länge sedan, helt enkelt gjorde avbön för den politik som kol fördes på 1960-talet och erkände bristerna. Det bör ju borga för att vi skall få en bättre samhällsplanering där man tar hänsyn till individerna på ett helt annat sätt än hittills. Att ha de tre borgerliga socialministrarna på en affisch kanske inte vore så dumt, men jag förstår inte varför inte socialdemokraterna vill ställa upp i denna kampanj. Jag tycker att det finns all anledning att vi alla hjälps åt. Sedan skall jag återgå till interpellationssvaret i övrigt. Det gäller frågan om fosterskadorna. Socialministern svarade att man håller på att arbeta med en del material. Jag beklagar att detta inte har kommit. Under den konferens som hölls i januari 1978 och som jag nämnde hade jag ett samtal med dåvarande chefen för socialstyrelsen Bror Rexed. Vid detta tillfälle sade han att man inom socialstyrelsen höll på med material som skulle gå ut till mödravårdscentralerna för att ge en bättre information om det här. Det är angeläget att här sker en ordentlig information. Sedan vill jag avsluta med följande. Det finns, som väl också har framgått, inga färdiga lösningar på det här problemet. Det är så oerhört vittomfattande. Vi har situationen som den är i dag, där vi måste arbeta för en utbyggnad av vården för att klara den sidan. Men jag ser det ändå som oerhört viktigt med det förebyggande arbetet. Där har vi det enskilda ansvaret. Vi hart.ex. föräldrarna. Och jag vill säga: Vi måste ute i samhället, i kvarteren osv. samla grupper av människor — föräldrar, lärare, representanter för socialoch fritidssektorn i kommunen, polisen osv. — för att försöka få klarhet i hur situationen är. Och här bör vi koppla in ungdomsorganisationerna och deras arbete. Det är nödvändigt att den stora allmänheten och föräldrarna verkligen vet hur situationen är. Alla sådana här verksamma krafter måste vi ge stöd om vi skall lyckas med det här problemet. Visst behövs det pengar. Men vi löser inte problemet, om vi tror det, genom att satsa 50 eller 100 miljoner. Det gäller det personliga engagemanget, och det kan vi inte mäta i pengar.
Herr talman! I och för sig var det väl inte så mycket i Rune Gustavssons anförande som gav anledning till replik. Men Rune Gustavsson nämnde 1960-talet och problemen då, fördelarna och nackdelarna, och socialdemokratins grundsyn med den sociala strukturen som utgångspunkt. Den synen finns redovisad i vår motion 600, där vi tagit upp just de här frågorna och även gått tillbaka till orsaksförhållanden som den ökade utslagningen på arbetsmarknaden, ungdomsarbetslösheten och liknande. Vi har faktiskt i den motionen lagt fram konkreta förslag på hur vi skall 75 möta de problem som 1960-talet och 1970-talet hade gett oss i slutet av 1970-talet. Det gällde att kämpa mot arbetslösheten, att förbättra arbetsmiljön, att bryta bostadssegregationen, att bygga ut barnomsorgen, att ge skolan förbättrade resurser, att öka möjligheterna under fritiden, att satsa på folkrörelserna, att göra insatser för invandrarna osv. Vi säger i motionen: Visst har vi under 1960-talet och 1970-talet varit en bra bit på väg för att skapa ett samhälle som ger social trygghet, arbete och utbildning. Men vi säger också att det funnits negativa tendenser, och de måste naturligtvis brytas. Liksom det varit förut kommer vi att möta 1980-talet med 1980-talets metoder och finna deras begränsningar under 1990-talet — så är det årtionde efter årtionde. Låt oss säga: Nu gäller det i hög grad att bryta just de negativa tendenser som finns i samhället, där alkoholen utgör ett av de besvärligaste problemen. Visst är det riktigt att man inte skall fokusera allting i folkrörelsearbetet till pengarna. Men jag sysslar med vanligt enkelt folkrörelsearbete, inte minst i nykterhetsrörelsen, och jag är medveten om att det behövs även pengar i den verksamheten. Hur stark idealiteten än är behövs det ökade resurser. Vi har inte under de senaste åren fått några väsentligt utökade ekonomiska resurser t.ex. till nykterhetsrörelsen, som just håller på med ett förebyggande arbete för att komma åt bruket och därmed minska missbruket. Beträffande langningskampanjen vill jag säga: Jag vet att det finns intressenter som stöttat upp de här aktiviteterna, bl.a. Systembolaget, som glädjande nog lät trycka upp ett antal tröjor så att ungdomarna också efter den här demonstrationen hade möjligheter att fortsätta sin kampanj. Och det kanske hade varit nog så trevligt om socialministern deltagit i den kampanjen i stället för nej-kampanjens Luciatåg.
Herr talman! Beträffande det som senast sades om de resurser som dessa ungdomar eventuellt hade fått vill jag understryka att jag ändå framhöll att det gällde ett ungdomens eget initiativ. Jag menar att folkrörelserna hade haft möjligheter att göra större insatser även om de inte fått ökade anslag. Men det är inte riktigt, som Thure Jadestig påstår, att det inte har utgått ökade anslag till folkrörelserna under den senaste tiden. Sedan noterar jag med tacksamhet att Thure Jadestig är klart införstådd med att det var oerhörda problem som skapades genom den samhällsförändring som ägde rum på 1960-talet och in på 1970-talet. Nu måste vi ta gemensamma tag för att komma till rätta med dessa problem. Då är det, som jag förut sade, ett decentraliserat samhälle som vi måste bygga på för att skapa ökade kontakter människor emellan — och en familjepolitik som innebär att barnen kan känna trygghet. Vi talar om utslagningen i dag på arbetsmarknaden och bland ungdomar. För en betydande del av dessa ungdomar börjar inte utslagningen på arbetsplatsen. Utslagningen börjar i koltåldern, förstärks i skolan och är ett faktum när ungdomarna kommer upp i den ålder då de skall börja förvärvsarbeta. Låt oss här ta gemensamma tag! Alla goda krafter behövs i kampen mot Nr 54 samhällets största sociala problem. Måndagen den
Herr talman! Det var länge sedan jag hörde en centerpartist i det politiska livet tala om decentralisering, men det var ju glädjande att höra det nu. Jag undrar emellertid vilket samhälle vi hade haft att möta 1980-talet med om vi på 1960-talet hade gått in i centerns lokalsamhälle.
Herr talman! Jag vill bara ge en upplysning till Thure Jadestig. Det var missbruk av alkosammankallande, pekades också på angelägenheten av att föra folkkampan — hol jen mot alkohol framåt. Det var alltså båda kampanjerna som man talade om den kvällen.

Herr talman! Om Thure Jadestig tar sig tid och lyssnar på centern, så kommer herr Jadestig att finna att arbetet för decentralisering pågår för fullt. Den tanken har vi aldrig släppt. Men vi är mycket tacksamma för att även socialdemokraterna och Thure Jadestig ställer upp på den linjen. På 1960-talet var vi ensamma, Thure Jadestig, om att kämpa mot den koncentration som då skedde. Vi blev ständigt hånade för att vi var landsbygdsromantiker, att vi var storstadsfientliga, att vi ville ha en industri ”i varje buske”. I dag tror jag att Thure Jadestig och många andra socialdemokrater skulle ha varit glada om de hade lyssnat på de tankegångar och det program som vi då förde fram. Men, som sagt, vi är glada för att man nu inser att det är den vägen man måste gå. Det hör till det förebyggande arbetet, och detta är mycket väsentligt.

Herr talman! Även jag vill rikta några tacksamhetens ord till socialministern för det omfattande svar som gavs på den interpellation som hade framställts av Stina Andersson. Svaret var väsentligt och pekade på problemet med missbruk i hela dess omfattning. Jag vill säga något om missbruk under graviditeten. Vare sig det gäller alkohol eller narkotika påverkar missbruket det växande fostret och det nyfödda barnet. Därav framkomna skador i kombination med de neg; effekter som kan bli följden av att barnet sedan vistas i en dålig social miljö har mycket svåra konsekvenser. Alkoholens och narkotikans effekter på foster och nyfödda har alltmer uppmärksammats. Varje år föds ett ökande antal barn med skador. Barn id föds med abstinensbesvär, och i skadebilden hos barn finns hämmad tillväxt i moderlivet och hämmad tillväxt även efter födelsen, liten skalle, hämmad tillväxt av hjärnan. Störning av bl.a. formuppfattning kan vidare förekomma, liksom koordinationsrubbning, ökad frekvens av krampsjukdom och ökad frekvens av CP — dvs. cerebral pares — med ensidig spastisk förlamning. Vart 5:e nytt CP-barn som föds har fått sin sjukdom på grund av alkoholskada. De rena missbildningar som konstateras är en ökad frekvens av hjärtfel, läppgomspalt, ögonmissbildningar, hjärnmissbildningar samt smärre skelettoch ledmissbildningar. Speciella vårdproblem under första levnadsåret förekommer i form av extrema matningssvårigheter. Spädbarnsdödligheten ökar med åtta gånger den ”normala”. Bruk av alkohol har alltså effekter som medför allvarliga bestående skador på barn. Varje enskilt barn som får skador beroende av förälders konsumtion av alkohol är ett skadat barn för mycket. Även en torftig social miljö för den missbrukande kvinnan med dåliga kostvanor, hög konsumtion av cigarretter m.m. påverkar graviditeten och fostret negativt. Kännedomen om dessa former av fosterskador har, när den nu alltmer uppmärksammats, upprört människor. Med denna uppmärksamhet följer också större engagemang. Man kan inte begära att kvinnorna ensamma skall känna ansvaret. Den blivande eller nyblivna modern som är missbrukare har vanligen själv haft en svår uppväxttid. ”Nästan samtliga sådana kvinnor har haft otrygga förhållanden under sin uppväxttid.” — Detta är citat ur handlingar som jag har haft tillgång till. Vi har ett materiellt rikt samhälle, där vi planerar och beslutar för att ingen människa skall behöva lida nöd. Där ställer vi alla upp, ekonomiskt, via skattsedeln. Men det finns de som är utestängda från samvaron med andra människor. I alla åldrar finns det sådana som är utestängda från möjligheten att tillgodose det behov av kontakt, värme, trygghet och gemenskap som alla människor har. De är utestängda från känslan av att någon har behov av just dem. Vi skall ha en god barnomsorg, som skall ge barnen trygghet. Det är en förebyggande insats gentemot de fosterskador vi nu talar om. Jag vill referera från ett samtal med en kvinna som klarat sig ur sitt narkotikabehov. Hon säger att hon vill poängtera att det inte räcker för barnen att de får någonting att äta när de kommer hem och båda föräldrarna arbetar. Det räcker inte heller med att sträva efter egen bil, färg-TV, sommarstuga och en massa andra prylar. Hon säger att knarkarna, som blivit våra u-barn i välfärden, är just de som genomskådat föräldrarnas tomma jakt efter materiell lycka. Nu måste alla hjälpas åt med att skapa fungerande familjer igen med harmoniska miljöer: annars kommer ännu fler barn att löpa risk för att gå under. Ja, vi har inte råd med en känslomässig fattigdom. Vi har inte råd att låta någon tycka: Ingen bryr sig om just mig. Vi måste få en annan inställning och få bort attityden att isolera och utestänga. Vi människor har ansvar för Nr 54 varandra. Vi måste oc bry oss om varandra tillräckligt mycket för att ställa krav på ansvar. Om ingen ställer krav på dig, så bryr sig ju ingen om dig! Vi måste även se upp med vart vi är på väg med varje års nya generation som föds, och, såsom nämnts i debatten, angripa problemet i hela dess vidd. Vi kan inte utelämna vissa saker. Det är därför jag också tar in barnomsorgen. Barn är inte lika. Alla barn har inte samma behov. Vi skall ha en god barnomsorg, som ger barnen trygghet under uppväxttiden, för att förebygga de fosterskador vi i dag talar om och som — enligt artiklar och enligt vad man vet — har den minskade tryggheten eller den uteblivna tryggheten som en av sina bakgrundsfaktorer. Det är inte bara samhället som har ansvar för den grundläggande tryggheten, utan det har också hemmet. Hem och samhälle måste samarbeta väl, och i det samarbetet skall även den som i hemmet tar hand om sina barn erkännas som den vilken utför ett viktigt och nödvändigt arbete. Vård av barn i hemmet är ett lika viktigt arbete som någon annan insats. Det är väsentligt att vi har en positiv attityd till dem som anser att de i hemmet vill satsa på vården av sina barn. Vi måste satsa för att komma till rätta med förhållandena för dem som skadats. Alkoholkonsumtionen hos hela befolkningen och framför allt hos de yngre måste nedbringas. Det har redan sagts flera gånger i den här debatten. I sitt svar pekar Karin Söder på massmedias ansvar. Jag vill då erinra om att svensk TV, enligt en redovisning år 1977, i genomsnitt var 18:e minut visade ett alkoholvänligt inslag. Det är inte positivt. Mellanölet marknadsfördes skickligt med ungdomarna som målgrupp. Samma yrkesskicklighet måste nu användas för att förändra de nuvarande erna till alkohol och narkotika. Den måste användas för upplysningsverksamhet i skolan och massmedia. Kan socialministern finna någon väg för att påverka just etermedias utbud? De temadagar om alkohol och graviditet som anordnades i Göteborg har skakat många av de ungdomar som deltagit. De har fått kännedom om de uppgifter som jag här har tagit fram och som jag hämtat ur föredrag vid Läkaresällskapets årsstämma, ur artiklar i Jordemodern nr 11 år 1978 och ur vanorna och att Läkartidningen. Ungdomarna själva anser att informationen måste ges i skolan och att den där måste vara klar och tydlig. Det måste slås fast att alkohol och graviditet inte hör ihop. Vi kan inte bolla runt ansvaret för informationen. Var och en kan göra någonting, precis såsom socialministern har påpekat. Det här är en fråga om livskvalitet — livskvalitet för alla åldrar. Frågan är synnerligen väsentlig, och man bör kunna hoppas på att massmedia tar upp den debatt som förs upp i dag och den information som socialministern givit. Det är en information som såväl behövs

Herr talman! I dag finns det ett nytt debattklimat kring alkoholproblemen. De optimistiska tongångarna från 1950 och 1960-talen om att lära svenska folket umgås med alkoholen har förbytts i skrämmande rapporter om hur det ser ut i vårt välfärdssamhälle. Människor far illa, slås ut, går under. Det enda vi vet är att det är en katastrof av en enorm omfattning som är på väg. Det rör sig om många tiotusental eller förmodligen hundratusentals människor som är i fara. I en Göteborgstidning i går fanns ett reportage om hur man har det med alkoholproblemet på akutmottagningen på ett av sjukhusen i Göteborg. Den ansvarige läkaren konstaterar att han på fredagar inte vågar operera t.ex. cancerpatienter som kräver avancerad eftervård. Operationssalar, intensivvårdsplatser och respiratorer måste vara lediga för att man skall kunna klara vågen av alkoholförgiftade och skadade som väller in varje fredagskväll. Han säger vidare: ”Jag känner mig maktlös och desillusionerad, jag botar bara de akuta symtomen.” På sjukhuset märker man en tydlig trend. Missbruket går allt längre ner i åldrarna, och nu kommer 20 och 2S5-åringar med skrumplever och hjärnskador, något som var ovanligt för fem år sedan. Man säger att även pensionärerna super mer och hårdare. Läkaren talar om sin vision om att bygga ut akutinsatserna för t.ex. de trafikskadade. Där rör det sig ofta om minuter när det gäller att rädda människoliv. Men läkaren säger att det inte finns en chans att få pengar. Budgetläget kräver att man skall skära ned, samtidigt som de alkoholskadades antal växer och kräver alltmer resurser. Det är med andra ord en omöjlig ekvation. Herr talman! Vi har en situation där antalet alkoholskadade som måste få sjukhusvård kommer att öka dramatiskt varje år. Det innebär en anstormning av vårdbehövande som våra sjukhus inte kan klara, och därför finns det mycket stor anledning att se allvarligt på de larmrapporter som kommer från våra sjukhus men också från våra landsting och läkarkongresser. Jag tror att ett nyktert samhälle inte kan vårdas fram. Därför är det mer angeläget att både främja alkoholfria miljöer och begränsa den totala, alltför höga konsumtionen av alkohol. Det senare var ju en av huvudpunkterna i riksdagens alkoholpolitiska beslut 1977. Det finns anledning att ta fasta på detta beslut, som innebär en stor uppfordran. Det gäller både myndigheter och politiker men också organisationer och oss som enskilda människor. Därför behövs det en kraftsamling för att förebygga alkoholskador genom att minska konsumtionen. Jag är glad att socialministern så klart bekänner sig till insikten om att bruk och missbruk intimt hör samman. Att alkoholkonsumtionen kunnat bli så utbredd i vårt land har naturligtvis många orsaker. Inte minst den massiva propaganda för alkoholbruk som spritts under flera decennier av massmedia och andra har inneburit ett starkt tryck inte minst gentemot de unga. Och det myckna drickandet har inte varit ett tecken på frigörelse eller individuellt val utan i högsta grad ett uttryck för kollektivt tvång. Även om det skulle vara motiverat att vi i Sverige skulle göra försök att bli en alkoholfri ö i världssamhället, så tror jag inte det är Nr 54 möjligt. Men jag menar att vi måste ta krafttag mot det här problemet på ett Måndagen den helt annat sätt än tidigare. Jag tror också att vi får hårdare markera att vi vill 17 december 1979 ha några alkoholfria områden i vårt samhälle. Den första gruppen gäller barnaoch ungdomsåren. Det ligger f. ö. helt i se Om åtgärder mot linje med det interpellationssvar som socialministern här har lämnat. missbruk av alko Det andra området som är viktigt att hålla alkoholfritt är trafiken. Att två — hol av tusen bilförare kör med straffbar alkoholhalt kan synas vara måttligt, men ställt i relation till att var tredje omkommen i trafiken är spritpåverkad ger det en skrämmande bild av en verklighet som inte kan accepteras. Det innebär nämligen att alkoholen i trafiken i genomsnitt kräver ett offer varje dag året runt, därför att principen om helnykter trafik inte är självklar. Det tredje alkoholfria området gäller arbetslivet. I många arbeten kan även små alkoholmängder ge kraftigt ökade olycksfallsrisker. Den fjärde gruppen gäller de redan alkoholskadade. Det borde vara ett självklart krav att man skall ha sådana miljöer att en alkoholskadad inte utsätts för risken att bli erbjuden alkohol bara för att han eller hon t.ex. ämnar äta eller delta i ett samhälleligt evenemang. Häri ligger ett av flera skäl till att det måste betraktas som självklart att stat, landsting och kommuner alltid borde tillämpa alkoholfri representation. Allt fler kommuner och landsting är på väg att bestämma sig för sådana principer. Men jag upplever att man på den statliga sidan har varit trögare — det gäller såväl ämbetsverk som departement. Ett femte område som borde vara alkoholfritt gäller kvinnor under graviditet. Det har flera talare påpekat här, och socialministerns synpunkter i detta avseende noterar jag som ytterst viktiga. Man skulle kunna säga: Finns det enighet om att man inte skall ge alkohol till spädbarn och andra barn, så borde det vara lätt att bli överens om att inte heller utsätta foster för ett gift som ger risker för obotliga skador. Kunde de här områdena hållas alkoholfria skulle vi kunna vinna oerhört mycket i fråga om fysisk och psykisk hälsa och hela arbetsinsatser, och vi skulle undvika massor av olycksfall och misär. En del av problemen går naturligtvis att undvika med en sträng lagstiftning, med aktiva prisinstrument och med positiva förebyggande insatser. Men jag tror att — något som understrukits i flera inlägg här — vårt eget beteende, våra egna attityder, kan påverka situationen mycket. Uppropen och demonstrationerna inför Luciafirandet styrker ett sådant påstående. Nu har vi en ny attityd i alkoholfrågan. Allt fler inser att vi måste göra insatser som förhindrar att gruppen alkoholskadade växer med den styrka den gör just nu. Här har vi som föräldrar ett stort ansvar — en synpunkt som folkpartiledaren Ola Ullsten flera gånger framfört och som det finns anledning att stryka under. När det gäller att lösa alkoholproblemen krävs det många insatser, både stora och små. Det finns ingen entydig och enkel väg. Sociala insatser behöver göras, men det behövs också en restriktiv syn på tillgängligheten av alkohol. 81 I interpellationssvaret säger socialministern att målet är en helt alkoholfri representation. Min fråga till Karin Söder blir då: Är detta mål något som socialministern anser skall förverkligas nästa år eller är det en treårsplan eller en tioårsplan? Jag tror nämligen att om denna målsättning snart blir verklighet kommer den att spela en stor roll. En annan synpunkt i interpellationssvaret som jag tycker att det finns anledning att ta fasta på är socialministerns framhållande av massmedias och bl.a. televisionens ansvar. Att massmedia har ett stort ansvar är så sant som det är sagt. Tar vi riksdagens beslut 1977 som utgångspunkt får vi konstatera att det har hänt ytterst litet. Jag skulle vilja fråga socialministern om hon är beredd att ta initiativ till en överläggning med Sveriges Radios ledning om de här frågorna och efterhöra om man där är beredd att leva upp till det som riksdagen uttalade 1977 i samband med det alkoholpolitiska beslutet. Jag tror att många TV-tittare som med förvåning och ibland med förtvivlan följt TV:s verklighetsförfalskning och undanhållande av fakta på alkoholområdet skulle uppfatta ett sådant initiativ som mycket positivt och välgörande. Herr talman! Slutligen tror jag att om riksdagen, regeringen och socialministern mer aktivt driver uppfattningen att vi måste minska alkoholbruket är vi på god väg att reducera de problem som håller på att knäcka vårt välfärdssamhälle.
Herr talman! Jag vill först svara på den fråga som Märta Fredrikson ställde och som jag delvis har berört redan i mitt svar till Stina Andersson. Frågan gäller de fosterskador som kan uppkomma i samband med alkoholförtäring under graviditet. Vi har detta problem under uppsikt. Det sätt varpå man måste gå till väga är ju att informera om den oerhörda risk som barnet löper när modern förtär alkohol. Det gäller att se till att blivande mödrar får klart för sig vad det är fråga om. På det området pågår arbete. Det pågår försökverksamhet av speciell karaktär i Göteborg för att hitta vägar att nå detta mål på ett rimligt sätt. Man kan ju inte vänta med denna information till dess att kvinnan är gravid, utan man måste samspela med all den information som ges. Inte minst under skolåren är det viktigt att alkoholkonsumtionens konsekvenser i deras hela vidd tas upp, så att ungdomarna får den helt klart för sig på ett tidigt stadium. I och för sig kanske de svåraste skadorna uppkommer innan kvinnan ens är medveten om att hon är gravid. Därför är en förebyggande information av absolut största värde. Elver Jonsson tog upp en hel del intressanta frågor, och vi är i flertalet fall överens. Han ställde upp några områden som bör vara alkoholfria. Jag tror att bland det allra viktigaste är att se till att det finns alkoholfria miljöer för de människor som av olika skäl annars hamnar i riskzonen. Där har vi alla ett ansvar att solidariskt ställa upp. Sedan frågade Elver Jonsson om planen för en alkoholfri representation. Jag vill inte här ge några tidsangivelser. Om man gör det är det väldigt lätt att man ger en felaktig bild av möjligheterna. Det skall emellertid inte behöva ta lång tid. Det är egentligen fråga om att fatta beslut i berörda myndigheter. De har ju själva ansvar för att man får en utveckling åt det här hållet, ju Nr 54 snabbare desto bättre. Måndagen den När det gäller massmedia behöver jag här inte ge mig in på att förklara — 17 december 1979 massmedias frihet att själva bestämma vilket programutbud de skall ha. Mitt intryck är i varje fall att under den här hösten har massmedia ägnat den Om åtgärder mot problematik vi här i dag diskuterar mycket stor uppmärksamhet. Jag vill missbruk av alkogärna säga att vid nästan alla de intervjuer som jag har varit med om har man hol tagit upp detta som ett av de stora problemen i samhället. Därmed har massmedia, framför allt tidningarna, i hög grad bidragit till att vi fått den opinionsbildning vi har i dag i dessa frågor. Jag önskar att man orkar fortsätta med detta opinionsbildningsarbete också under lång tid framöver. Sedan är det också att hoppas att man i TV, där man har lättast att påverka, också följer upp denna opinionsbildning i program av olika slag, så att man i någon utsträckning motverkar den glamorisering av alkoholen som finns och också talar om vilka konsekvenser den har. Man behöver tala om t.ex. att det inte går att köra bil med säkerhet efter att ha druckit några glas whisky. Den upplysningen måste också komma in i bilden på ett eller annat sätt. Därmed skulle mycket vara vunnet.
Herr talman! Jag vill tacka socialministern också för det svaret. Jag känner frågan så väsentlig, och jag önskade att detta skulle understrykas. Massmedias frihet känner man väl till och gläder sig åt att den insats de gör i så fall är i ökad grad positiv och verkar för att minska glorian kring alkoholen. Man gör dessa påståenden och framför dessa synpunkter just för att understryka massmedias roll. Socialministern nämnde att man inte skall köra bil när man tagit alkohol. Jag skulle vilja säga att man inte heller skall vara tillsammans så att det är risk för att barn föds med alkoholskador. Man bör alltså undvika alkohol också vid sådana tillfällen. Vi talar ofta om olika gruppers rätt i samhället: kvinnans rätt, mannens rätt, barnens rätt. Vi måste känna att det också är högst aktuellt med de ofödda barnens rätt att få födas friska och inte utsättas för risker i fosterstadiet av medvetna åtgärder från föräldrarna — ej enbart modern. Det har frågats: Var går gränsen för konsumtionen? Man vet inte var gränsen går, hur mycket man kan konsumera utan risk. Alltså skall man inte konsumera någonting alls. Dessa barn är en grupp som far illa på flera olika sätt. Vi vill inte att något barn vid något tillfälle skall fara illa i vårt samhälle. Därför är också denna fråga så väsentlig, och det ofödda barnets rätt så väsentlig. Jag tackar för det starka engagemang som också socialministern känner här.
Herr talman! Får jag tacka för det kompletterande svaret. När det gäller hur snabbt målet om alkoholfri representation skall förverkligas svarar 83 socialministern att hon inte vill ge några tidsangivelser. Jag noterar ändå, herr talman, att socialministern menar att det här handlar om att fatta beslut. Får jag avsluta med att jag tilltror socialministern stor handlingskraft i den frågan. Herr talman! Jag tar det som ett löfte.

Herr talman! Vi har anledning att vara tacksamma mot Stina Andersson som har interpellerat, så att vi har fått tillfälle till den här alkoholpolitiska debatten strax innan riksmötet avslutas för denna höst. Jag vill också tacka socialministern för en bred redovisning i svaret av de åtgärder som man förbereder inom socialdepartementet. Jag tror att den konferens man skall hålla med folkrörelsernas företrädare är ett bra initiativ. Thure Jadestig var nyss ivrig att starta en partipolitisk träta, och det kan jag förstå — det är ett uttryck för den besvikelse som han och andra socialdemokrater känner över det som gjordes av den socialdemokratiska regeringen på sin tid. Jag tänker inte delta i det trätandet, för jag tror vi är rätt ense om vad som behöver göras nu. Jag vill gärna säga att sedan socialdemokraterna kom i opposition har de vaknat till liv i missbruksfrågorna och står för en bättre politik än de gjorde tidigare. Bl. a. därför kan det vara bra att de får fortsätta i opposition ett tag till. Jag tänkte i huvudsak tala om den mest brännande frågan på alkoholområdet, nämligen alkoholmissbruket bland ungdomar. Här har sagts mycket om värdet av att skapa bättre boendemiljö och bättre samhällsplanering, se till att skolan fungerar och att ungdomarna får jobb samt att ändra attityderna till alkohol, och jag tror det är riktigt och viktigt. Men frågan är nu så brännande akut att det behövs snabba och resoluta åtgärder som direkt tar sikte på ungdomarnas alkoholkonsumtion. Jag tänkte nämna fem saker som jag tycker bör stå i förgrunden den närmaste tiden. Det första är kampanjen mot överlåtelse av alkohol till ungdom, som har nämnts här flera gånger tidigare. Jag är glad åt det gensvar som har mött det initiativ folkpartiregeringen tog i våras. Löftet om en kampanj mot 85 överlåtelse av alkoholdrycker till ungdom finns med i regeringsförklaringen. Det som skedde inför Luciafirandet visar att det går att nå praktiska resultat. Det är också bra att Systembolaget redan har gått till handling. Det är ju något orimligt att vi under många år har kunnat se att riksdagens beslut om åldersgräns inte har respekterats och att det praktiskt taget har förbigåtts med tystnad av ansvariga, både i opinionsbildning och när det gäller handlingar. Jag tror att denna kampanj, om den drivs energiskt — som det nu ser ut att bli —, kommer att visa sig mycket viktig. Den andra frågan jag vill ta upp gäller hemtillverkningen av vin. Man uppskattar att det i dag handlar om 10 miljoner liter om året. Det innebär att 1977 års beslut, som syftade till att försvåra sådan här hemtillverkning, kringgås. Det betyder att både åldersgränsen och prisinstrumentet sätts ur spel. Nu har socialstyrelsens A-nämnd förslagit att man skall ingripa mot försäljningen av snabbvinsatser och andra medel för snabbtillverkning av vin. Det förslaget bör genomföras. Det är faktiskt så att en grupp ungdomar som skaffar sig tre omgångar av sådan här utrustning — det tar tre veckor att tillverka vinet — kan till varje veckoslut ha 25 flaskor vin att hälla i sig för en kostnad av ungefär 3 kr. per flaska. Den tragiska händelsen i Göteborg nyligen tyder på att denna hemtillverkning inte bara är någonting oskyldigt som vuxna håller på med för att dryga ut hushållskassan, utan det är någonting som ungdomar har börjat upptäcka. Vi kan inte acceptera att riksdagens beslut sätts ur spel på detta sätt. En hel del kommer naturligtvis att bli irriterade, men frågan är: Är vi beredda att kräva solidaritet av den vanlige måttlighetsförbrukaren som inte har några bekymmer med alkohol? Detta är ett exempel där vi kan göra det. Den tredje saken jag vill ta upp är alkoholförtäringen på gator och torg. Folkpartiregeringen uttalade i somras att alkoholförtäring inte längre bör tillåtas på offentliga platser. Vi ansåg att kommunerna borde utnyttja möjligheterna i allmänna ordningsstadgan att förbjuda alkoholförtäring på offentliga platser. Jag hoppas att socialministern vill bekräfta att den nuvarande regeringen har samma uppfattning. Det fjärde är att man måste ta hand om berusade ungdomar. Ungdomar som uppträder berusade på offentliga platser bör tas om hand, i första hand för att hjälpas hem, i andra hand för att lugna ner sig hos polisen eller på tillnyktringsenheter där sådana finns. Lagen om tillfälligt omhändertagande, LTO, och lagen om omhändertagande av berusade, LOB, ger underlag för det. För det femte menar jag att man kan lägga beslag på ungdomarnas alkoholdrycker. Om ungdomar påträffas med alkoholdrycker som de inte har rätt att köpa, bör polisen kunna ta hand om dessa drycker. Sedan kan föräldrarna få komma och hämta dem hos polisen. Jag vet att detta tillämpas på sina håll. Om det rättsliga underlaget skulle vara bräckligt, bör man skapa ett sådant underlag. Det här kan synas som drastiska åtgärder. Men vi kan helt enkelt inte längre acceptera att de beslut om åldersgräns för alkoholinköp och om förbud mot överlåtelse av alkoholdrycker till ungdomar som riksdagen har fattat sätts ur spel, med tusentals tragedier som följd. Nr 54 Självfallet måste vi också jämsides med de här insatserna fortsätta att Måndagen den erbjuda ungdomarna vettiga alternativ, som ger dem en stimulerande och 17 december 1979 rolig fritid utan alkohol. Och viktigast av allt — en lösning av alkoholproble men kräver en förändring av attityderna hos den stora majoriteten Om åtgärder mot måttlighetsförbrukare. Om vi genom vårt eget handlande lär våra ungdomar missbrukav:alko att man inte kan ha roligt utan alkohol, hur skall vi då kunna inbilla oss att de hol skall dra någon annan slutsats för egen del?
Herr talman! Jag söker inte politisk träta vare sig med Gabriel Romanus eller med någon annan, och det är inte att träta om man försöker konstatera en sanning. Är det inte, herr Romanus, en sanning att riksdagen beslöt att alkoholfrågorna i fortsättningen skulle infogas i sitt sociala sammanhang och ett klart mål fastställas för fleråriga insatser, syftande till att begränsa den totala, alltför höga alkoholkonsumtionen och därmed komma till rätta med alkoholmissbruket? Det var alltså ett klart mål att begränsa konsumtionen och komma till rätta med alkoholmissbruket, och det var en renodlad riksdagsbeställning om förslag till fleråriga insatser. Min kritik mot Rune Gustavsson och Gabriel Romanus gällde bara att de inte har följt det här riksdagsbeslutet. Så enkelt är det. Att Karin Söder nu har satt bollen i rullning hälsar vi med tillfredsställelse, för det var ett krav från socialdemokratin redan när det alkoholpolitiska målet fastställdes att vi skulle få igenom vårt s.k. 100-miljonersprogram. I det låg just den form av folkrörelseinsatser som vi i dag diskuterar.
Herr talman! De förslag som Gabriel Romanus kom med till åtgärder för att hjälpa våra ungdomar är alla av positivt slag. De här fem åtgärderna är ändock en bekräftelse på nödvändigheten av en samordning mellan olika departement. Det är just sådana här frågor som får tas upp i samarbetsgruppen, eftersom de hör hemma också i utbildningsdepartementet och budgetdepartementet. Vi måste ta ett gemensamt tag inom regeringskansliet i de här sammanhangen. När riksdagen 1977 fattade beslut om snabbvinet — för att bara ta ett exempel -— var det ju för att man med ett enkelt förfaringssätt skulle kunna ta vara på något av det naturen ger i trädgården och runt omkring genom att göra sitt vin hemma. Nu har detta nästan blivit någon sorts massindustri, och naturligtvis måste då frågan följas med stor uppmärksamhet. Vi ser ju dystra exempel på de värsta konsekvenserna av lättillgängligheten när människor dels skadar andra, dels älva hamnar i, om jag får så uttrycka mig, livstids olycka. Jag delar uppfattningen att det här är inte fråga bara om en eller några personers ansvar, utan vi har alla ett solidariskt ansvar att som medmänniskor avstå från sådant som vi inbillar oss att vi själva kan hantera men som andra inte kan handskas med, om helhetsbilden ändå skall kunna visa på ett framsteg på det här området. 87 Beträffande föräldrautbildningen delar jag Ella Johnssons uppfattning att det är väldigt viktigt att stödja föräldragenerationen i detta sammanhang. Inte bara barnen behöver vårt stöd, utan också föräldrarna måste få känna att de har stöd av andrai sin fostrarroll. På det sättet tror jag att vi kan nå positiva resultat i framtiden.

Herr talman! Jag vill tacka socialministern för hennes senaste inlägg. Jag tolkar det så att den nuvarande regeringen har samma uppfattning som folkpartiregeringen. Kommunerna bör utnyttja möjligheten att förbjuda alkoholförtäring på offentliga platser, för att på det sättet markera ett avståndstagande och inte kapitulera inför det ökande alkoholmissbruket, vilket den nuvarande situationen ger intryck av att man gör. Beträffande snabbvinet vill jag framhålla att 1977 års beslut förbjöd koncentrat för tillverkning av vin. Då visade sig industrin uppfinningsrik och hittade på en ny sak, som man nu har haft en väldig framgång med i marknadsföringen. Vi kan driva hur många kampanjer som helst mot överlåtelse av alkoholdrycker till ungdom. Eftersom de kan tillverka vin själva på ett enkelt och billigt sätt, äventyras resultatet. Därför tror jag att det —- även om det kommer att uppfattas som nya ingrepp i vardagslivet — är nödvändigt att ingripa mot försäljningen av snabbsatserna. Thure Jadestig sade att Rune Gustavsson och jag inte har följt riksdagens beslut från 1977. Det är inte sant. Som exempel nämnde Thure Jadestig att vi inte har följt en del socialdemokratiska motioner, som har avslagits av riksdagen. Det var inte något bra exempel. På alla de punkter där det fanns konkreta inslag i riksdagens beslut har de följts. Vi har satsat mera pengar. Hundramiljonersprogrammet är inte så imponerande — det skulle ju gälla tre år — när man vet att vi bara förra året ökade insatserna till missbrukarvård och liknande med 47 milj.kr. i budgeten. Det kan jämföras med de 33 milj.kr. som ett hundramiljonersprogram på tre år innebär för ett år. Jag vet att socialdemokraterna vill ha ytterligare satsningar. Man kan alltid komma med överbud när man befinner sig i opposition. Det känner jag väl till. Men riksdagens beslut har följts. Det vet Thure Jadestig mycket väl. Flera av de saker som Thure Jadestig tog upp är redan under arbete eller under förberedelse. Den kampanj mot langning som vi nu diskuterar, och som folkpartiregeringen tog initiativ till, syftar just till att 1977 års beslut om åldersgränsen skall förverkligas. Den är ett av de viktigaste inslagen i 1977 års beslut. Men självklart har detta beslut följts även på andra punkter.
Herr talman! Rune Gustavsson och Gabriel Romanus hänvisade till 1960-talet, som ju var utredningarnas decennium. Samtliga politiska partier — även centerpartiet och folkpartiet — var eniga om att man skulle avvakta APU-utredningen. Den kom, och propositionen lades av en borgerlig regering. Riksdagens beslut blev att man skulle framlägga förslag om fleråriga insatser. Det har man inte gjort. Detta faktum kan inte ens Gabriel Nr 54
Herr talman! Om man utreder och utreder medan behövliga åtgärder får Om åtgärder mot vänta, vem har då ansvaret? Regeringen eller oppositionen? Självklart har — missbruk av alkoden socialdemokratiska regeringen huvudansvaret för det som skedde och pol inte skedde fram till 1976. Jag hade på känn att Thure Jadestig inte var riktigt tillfreds med den socialdemokratiska alkoholpolitiken fram till 1976. Hans irritation nu kanske är ett uttryck för detta. Men är han nöjd med den socialdemokratiska alkoholpolitiken fram till 1976, är det så mycket mer uppseendeväckande.

Herr talman! Jag instämmer i det mesta av innehållet i svaret på interpellationen. Jag delar socialministerns oro. Flera av talarna har pekat på missbruksexempel som också oroar. Så gott som varje dag kan var och en av oss se tragedier runt omkring oss — här i Stockholms city, hemma i Sollentuna, ja runt om i landet. Det är några år sedan allt detta berodde på mellanölet. Bara vi fick bort mellanölet skulle allt bli bra. Blev det så? Nej, det blev precis så som en del av oss tvingades förutspå: man började dricka annat i stället. Man tog till starkare drycker. Det finns faktiskt riksdagsmän i denna kammare som nu efteråt har erkänt att mellanölsförbudet inte blev vad de trodde och hoppades. I dag vet vi att vi inte löser så omfattande och komplicerade problem genom att sänka alkoholhalten med någon tiondels procent i någon av alkoholdryckerna. Vi skall inte glömma detta när vi nu måste gå vidare. Herr talman! Även om socialministerns svar är ett uttryck för engagemang och intresse, för ansvar och för vilja att ta sig an dessa frågor, saknar jag en väsentlig del i detta allmänpolitiska inlägg i alkoholfrågan. Tyvärr har vi i alltför hög grad gjort alkoholpolitiken till en specialfråga för sig. Så är det ju inte. Alkoholpolitiken är invävd i många andra politiska områden. Det är fråga om barnpolitik, ungdomspolitik, familjepolitik, socialpolitik, skolpolitik, fritidspolitik, sysselsättningspolitik, ja även prisoch skattepolitik. Nu har socialministern antytt detta i svaret. Men är det denna antydan som har medverkat till att socialministern i svaret inte säger någonting om något av det allra viktigaste när det gäller detta sociala problem, nämligen föräldraansvaret? Jag tänker på den roll som föräldrar har. Är det inte märkligt, brukar en god vän och skolledare här i Stockholm säga till mig, om jag parkerar min bil fel får jag böta, men om jag parkerar mitt barn fel händer knappast någonting. De viktigaste insatserna för att komma till rätta med alkoholmissbruket 89 måste vara de förebyggande insatserna att bereda de unga så god uppväxtmiljö, utbildning och sysselsättning som möjligt. Olika studier av social missanpassning och alkoholproblem visar att det i och för sig inte är den materiella standarden som är avgörande. Vad som behö fostran byggd på kärlek, inte släpphänthet, och på fasthet, inte hårdhet, med en konsekvent behandling av barnet. Familjen och hemmet har här en central roll, en roll som måste stödjas och förstärkas. Så står det i ett förslag som f. n. är ute på remiss i vårt parti. Jag vill personligen tillägga att om den svenska föräldragenerationen fortsätter att nonchalera sitt föräldraansvar, kan vi dess värre börja räkna med en förlorad allt större del av barnoch ungdomsgenerationen. Frågan är om vi inte nu måste skärpa tonen gentemot föräldrarna. Har socialministern i något anförande här på sistone verkligen sagt ifrån gentemot föräldrarna? Har något annat statsråd gjort det? Har någon partiledare f. ö. gjort det? Har skolöverstyrelsens chef gjort det? Har ärkebiskopen gjort det? Visst är det bra om Thure Jadestig slår vakt om folkrörelsernas verksamhet och ansvar. Visst är det bra om lärarna och skolan fullgör sin alkoholpolitiska roll, såsom Rune Gustavsson i Alvesta påpekade. Visst är det bra om arbetsmarknadsmyndigheterna gör sitt, såsom socialministern framhåller i tälla interpellationssvaret. Men jag tror att vi nu måste på ett helt annat sät krav på föräldrarna. Med ”vi” menar jag inte enbart vi riksdagsmän eller politiker i leden. Visst är det bra det som Stina Andersson och Märta Fredrikson poängterade just beträffande föräldrarollen, vilket också socialministern senare var inne på. Det kanske kan vara bra att även jag understryker detta. Men jag tror att regeringen nu måste säga ifrån på denna punkt. Tänk, Karin Söder, om vi genom en sådan uppmaning fick varje förälder att varje dag bara i denna vecka fullgöra sina uppgifter såsom mor eller far! Det är jobbigt det. Det är tidsödande och det inkräktar på vår egen bekvämlighet. Men det är faktiskt nödvändigt, nödvändigare än mycket annat på detta område. Nu gäller det en hel generation. Jag är övertygad om att om socialministern går före här och visar hur andra opinionsbildare i täten skall agera för att få föräldrarna att känna sitt ansvar, kan det bli resultat.
Herr talman! Luften har gått ur denna diskussion, så man skall kanske inte förlänga den. Men det finns i den allmänna debatten klyschor som går och som det inte finns underlag för. Jag har nämligen under veckoslutet läst igenom de två stora riksdagsdebatterna i april och i maj. Jag skulle vilja ställa en konkret fråga till Alf Wennerfors: Vem har här i riksdagen sagt att mellanölsförbudet skulle lösa alla problem? Det finns i alla fall inte uttryckt i riksdagens protokoll. Det kan jag garantera Alf Wennerfors att det inte gör. Om Alf Wennerfors hade varit inne i kammaren redan från debattens början, hade han hört att jag var ofin nog att citera mig själv i de avslutande orden från en riksdagsdebatt i april 1977. Jag upprepar vad jag då sade: Nr 54 ”Det finns inget enkelt genialiskt grepp för att komma till rätta med alkoholbruket. Vi måste satsa på en alkoholpolitik som har en blandning av gamla restriktioner och nya positiva inslag, där folkrörelserna kan bli ett trovärdigt instrument.” Det vill jag ha såsom slutvinjett också för denna debatt.
Herr talman! Jag vet inte vilken uppfattning Alf Wennerfors har om min plikt såsom mor och hur jag fullgör den. Jag skulle föregå med gott exempel. Men det är förknippat med vissa svårigheter att vara hemma tillräckligt mycket i sådana sammanhang. För att ta den allvarliga delen — och det är i och för sig allvarligt hur man såsom politiker skall kunna fullgöra sin föräldraskyldighet — att vi skall gå ut och tala om föräldraansvaret vill jag framhålla att jag har gjort det vid ett flertal tillfällen. Jag råkade medverka i Hylands Gomorron Sverige för några veckor sedan. Där talade jag om föräldraansvaret. Jag har fått kvitto på detta i flera avseenden. Föräldrar har skrivit till mig och sagt: Vi har gjort vårt allra yttersta såsom föräldrar men har ändå misslyckats. Vi känner oss ganska utpekade, när ni talar om föräldraansvaret i TV. Trots alla våra ansträngningar och trots att vi tyckte att våra barn levde i en god miljö misslyckades vi. Våra barn är alkoholister och narkotikamissbrukafe: Problemet är inte så hemskt enkelt. Det räcker inte att bara tala rent generellt om föräldraansvar. Vi har visserligen ett stort ansvar såsom föräldrar, men det gäller också att tala om ett medmänskligt ansvar. Det talar jag om i mitt interpellationssvar. Vi har alla ett ansvar. För att ta ytterligare ett exempel på mitt engagemang i dessa frågor så kan jag nämna att jag talade om detta i den allmänpolitiska debatten i höstas. Det är inte fråga om mina barn och andras ungar. Alla barn i samhället är egentligen våra barn. Vi har ett ansvar inte bara för våra egna utan också för alla dem vi möter i vår omvärld. Jag menar också att vi som har nått litet längre i ålder har ett skilt ansvar att stödja den nuvarande föräldragenerationen på olika sätt i deras föräldraroll. Vi kan inte ensidigt peka ut bara föräldrarna, men vi skall stödja dem i deras roll och rusta dem för föräldrarollen. Vi skall ta hand om varandra i hela den orsakskedja som leder fram till problem med alkoholen. Jag vill också säga någonting om mellanölet. Jag kan hålla med om att debatten under en period fokuserades alldeles för mycket på enbart mellanölet. Men vad man inte får glömma i den alkoholpol ska debatten är det mycket glamorösa sätt varpå mellanölet introducerades i detta land. Där tror jag att de största skadeverkningarna åstadkoms när det gällde att införa nya attityder till alkoholhaltiga drycker — i detta fall mellanölet. Enligt undersökningar, som inte är så vittgående men ändå finns, har debutåldern för alkoholkonsumtion när det gäller öl höjts efter det att mellanölet togs bort. Vi har alltså i viss utsträckning lyckats beträffande de 91 yngsta åldrarna, men tyvärr har borttagandet också fått en annan effekt. I den debatt som vi nu för och i den vi har framför oss skall vi inte bara se till denna bit, utan vi skall se till helheten i alkoholkonsumtionen. Att bara ta ut en bit löser inte problemet, utan det är som sagt helheten vi måste ta tag i. Och denna debatt ger vid handen att det finns en bred uppslutning kring att vi skall försöka åstadkomma konkreta resultat till fromma för kommande generationer.
Herr talman! Jag delar den uppfattning som Karin Söder nu framförde beträffande glamoriseringen av mellanölet 1965. Reklamkampanjerna för mellanölet utformades på ett högst olyckligt sätt. Det håller jag fullkomligt med om. Till Thure Jadestig vill jag säga att den hetskampanj som organisationer och politiker förde mot mellanölet kunde få människor att tro att det var mellanölet som var orsaken till allt ont här i världen. Det var det jag ville ha sagt, och det är bara skönt om jag nu kan få bekräftelse på att jag på den punkten har missuppfattat både Thure Jadestig och andra. Och kanske kan jagi dag av Thure Jadestig — andra riksdagsmän har ju lämnat det t.o.m. få det beskedet att mellanölsförbudet inte gav det resultat som Thure Jadestig och andra med honom hoppades på. Utmärkt, Karin Söder! Jag såg inte detta program som Karin Söder medverkade i denna lördagsmorgon, men Filip Fridolfsson, som sitter här bredvid mig, såg det. Och han har viskande berättat för mig att Karin Söder var alldeles utmärkt i det programmet och att hon verkligen sade ifrån när det gäller våra föräldrar. Jag stöttar det på allt sätt, och jag är säker på att politiker runt om i landet är beredda att göra detsamma. Vi måste inte bara säga ifrån när det gäller våra föräldrar utan också, som Karin Söder, stötta dem. Men kanske vi också måste pröva vilka åtgärder som vi skall vidta för att föräldrar som inte hör detta ändå skall känna att de nu måste ta sitt ansvar för barnoch ungdomsgenerationen.
Herr talman! Det är bra att Alf Wennerfors nu börjar komma till klarhet när det gäller alkoholpolitiken. Jag känner inte till någon som har påstått att borttagandet av mellanölet skulle lösa alla problem. Men det var ett led i arbetet för att rädda ungdom. Vår motivering var att vi skulle skydda nya grupper från en tidig alkoholdebut. Mellanölet grundlade, genom att missbruket trängde längre och längre ner i åldrarna, en alkoholism som vi i dag har oerhörda problem med. Jag har ute på alkoholistanstalter och narkomanvårdshem träffat många som har sagt ungefär följande: Jag började med mellanölet när jag var elva år. Därefter fungerade jag inte, och sedan kom narkotikan. Vad gjorde Alf Wennerfors? Jo, han var den främste talesmannen för mellanölets bevarande. Jag vill rekommendera Alf Wennerfors att lyssna litet på politiker utanför den egna gruppen. Här fick Alf Wennerfors veta att Karin Söder på ett strålande sätt framträdde i Lennart Hylands TV-program Gomorron Nr 54 Sverige. Och från denna talarstol har jag personligen många gånger tagit upp Måndagen den detta problem, för det är fastlagt av riksdagen när vi beslöt antaga 17 december 1979 förskolelagen att det är föräldrarna som har ansvaret för barnens fostran och vård men att det åligger samhället att stötta föräldrarna för att de skall kunna Om åtgärder mot fullgöra denna viktiga uppgift. Jag vill livligt understryka att det är viktigt att missbruk av alkoungdomarna får växa upp under trygga förhållanden, för det är i hemmen — pol som attityder och vanor grundläggs.
Herr talman! Jag skall i dag inte ta upp den handske som Rune Gustavsson kastade beträffande mellanölet. Däremot skall jag säga att jag inte har nat ordentligt när Rune Gustavsson varit i farten och talat om det föräldraansvar som jag efterlyser. Om nu Rune Gusta här son har agerat på det ittet — och det har jag all anledning att tro — då är jag bara tacksam och glad. Bra Rune Gustavsson!

Herr talman! Nykterhetsfrågan är vårt största olösta sociala problem sade Per Edvin Sköld i riksdagen för 25 år sedan. Nästan samma ord — vårt lands största sociala och medicinska problem — använde Karin Söder nu. Vad var problemet 1954? Då var alkoholisterna nästan uteslutande män, i allmänhet män på 50 år och däröver. Det tog ungefär 30 år att utveckla en alkoholism. I dag vet vi att människor med ungefär samma skador kan ha åldrar som ligger vid och strax över 20 år. Det går alltså mycket fort att skapa alkoholism när man dricker så mycket, så snabbt och så tidigt. Det sociala problemet alkohol är mycket större än det medicinska, i varje fall är det helt uppenbart att motåtgärderna inte i någon avgörande del kan ligga i vård och behandling. Man har talat här om bostäder och kommunsammanslagningar som en del av orsakerna till alkoholism. Jag tror att man enklast kommer närmast om man säger som Svante Nycander sade i en bok för några år sedan: Trots allt letande tycks man bara ha funnit en gemensam nämnare för alkoholisterna: De har alla druckit ovanligt mycket alkohol. Den totala alkoholkonsumtionen måste minskas. Det slog riksdagen fast i alkoholpolitiska beslutet 1977. Det är en viktig princip att minska den alltför höga alkoholkonsumtionen. Det innebär att man ser det klara sambandet som forskning och annat har visat mellan total alkoholkonsumtion och skador. Det är tyvärr inte alla som erkänner det här sambandet. TCO kongressen antog nyligen ett beklämmande aktstycke som visar att man fortfarande 1979 nä När Karin Söder säger att socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor måste ha tid på sig för att finna sina arbetsmetoder. så beror det på att det där också finns företrädare för organisationer, främst arbetsmarknadens största, som fortfarande inte accepterar tanken på det nära sambandet mellan total alkoholkonsumtion och alkoholskador. När riksdagen sade att man skall minska den totala alkoholkonsumtionen och att det finns ett klart samband 93 an ingenting har lärt. mellan denna konsumtion och skadorna, så kan man säga att riksdagen också medeger att i princip är det en avvägning mellan den solidaritet vi visar med svaga och den konsumtionsfrihet som vi vill ge alkoholkonsumenten i gemen. En viss totalkonsumtion ger vissa skador. Då kan man säga att därmed har vi också utsagt vilka alkoholskador som riksdagen tolererar. Förr kunde man blunda för detta genom att påstå att det inte finns ett sådant klart samband. Det går inte att göra längre. Det finns flera intressanta inlägg på senare tid. Professorn och företagsekonomen Olof Henells bok ”Kröken” är läsvärd därför att han utifrån litet annorlunda utgångspunkter kommer fram till samma slutsats. Världshälsoorganisationen har nyligen gjort en mycket fin summering som bekräftar mycket av det som sagts i det här landet. Jag har en känsla av — och många har väl det — att något av en opinionssvängning är på gång, att fler människor erkänner det här problemet. Vi har i många år talat om gifter, om yttre miljö och om arbetsmiljö. Men det finns inget gift i landet som förorsakar så många dödsfall och inget annat gift orsakar så många skador och olyckor som alkoholen. Det finns naturligtvis litet av en dubbelmoral här. Vi såg vilken uppmärksamhet neurosedynet väckte, och vi ser hur förhållandevis liten uppmärksamhet som väcks av de mycket fler fosterskador alkoholen förorsakar. Det är klart att de olika reaktionerna visar att det inte är barnen man tänker på när man bedömer alkoholen annorlunda än andra gifter. När man gästar livsmedelsverket kan man se med vilken frenesi man där undersöker någon liten karamell för att se om den innehåller något färgämne som eventuellt skulle kunna skada någon. Om man jämför de resurser som satsas på sådant med dem vi satsar när det gäller ett gift som vi vet dödar mellan 13 och 15 personer på en dag, så får vi en bild av relationerna mellan de här problemen. Hur invävt är då alkoholbruket i olika sammanhang? Jag kan ta ett exempel. En av landets största banker bjöd för ett tag sedan in ett antal riksdagsmän. Det första man såg i sammanträdesrummet i denna bank var naturligtvis ett antal glas. Det berodde inte på att man inom banken tyckte att man borde bjuda just riksdagsmän på alkohol, utan så blir förmodligen varje gäst bemött. Det ingår liksom i vår umgängessed. Naturligtvis är det ett stort psykologiskt problem att någonting som ingår som en så stor del av vardagen som alkoholen samtidigt orsakar vårt största sociala problem. Det är detta som skapat så mycket av hämningar och så mycket av oförmåga att se frågeställningen. Alf Wennerfors tog upp frågan om mellanölet. Jag anser att det är katastrofalt att vi under 1960-talet gjorde ett avsteg från den princip som man trodde var självklar sedan vi fått Systembolaget och som innebär att berusningsdrycker inte skall säljas i allmänna handeln utan vara förbehållna för försäljning i det statliga monopolföretaget. Man gjorde ett undantag från den här principen, och hur många tusen offer detta har skördat vet vi ännu inte. Naturligtvis försvinner inte de skador som uppstått bara för att man återgår till den rimliga principen, dvs. att alkoholdrycker icke skall vara en handelsvara på samma sätt som smör och annat. Nu har man fört tillbaka Nr 54 försäljningen av berusningsdrycker till Systembolaget, men givetvis kommer skadeverkningarna av att mellanölet fick försäljas fritt att finnas kvar mycket 17 december 1979 länge. De ungdomar som i dag är alkoholister har inte blivit det på grund av vad de druckit i år utan på grund av vad de druckit under de närmast missbruk av alko Riksdagen sade alltså 1977 att vi skulle minska den alltför höga hol alkoholkonsumtionen. Tyvärr måste vi konstatera att det innevarande år görs ett avsteg från detta. Alkoholkonsumtionen kommer nämligen att stiga. Tack och lov har skatterna på alkoholen nu höjts något. Nu måste vi se till att vi 1980 hamnar på en lägre konsumtionsnivå än den vi hade 1978 — vi skall alltså inte jämföra med årets konsumtion, som ju innebär ett allvarligt avsteg från beslutet 1977. Det instrument vi har att ta till om vi inte lyckas genom skattehöjningen är naturligtvis inköpsregistrering. Låt oss också notera att våldet i vårt samhälle i första hand är ett alkoholpolitiskt problem. Jag vill bara konstatera att det parti som brukar tala mest om ordning på gator och torg är suveränt sämst representerat i riksdagens nykterhetsgrupper. Men jag är optimist. Jag tror att den opinion vi nu kan se inte bara är en tillfällig historia, utan att det finns grund för att allmänheten är beredd att acceptera en mer offensiv alkoholpolitik för att bringa ner alkoholskadorna. Jag tycker att socialministern skall utnyttja det förhållandet att det nu finns en benägenhet att godta en betydligt mer ambitiös politik än vad som tydligen varit möjligt under de senaste åren.

Herr talman! Jag vill tacka socialminister Karin Söder för hennes kompletterande svar och för hennes inlägg i debatten. BI. a. Alf Wennerfors anförde att Karin Söder gjort ett strålande inlägg i Lennart Hylands program Gomorron Sverige. Jag vill säga att hon också har gjort jättefina inlägg i dagens alkoholpolitiska debatt. Jag skall inte förlänga debatten utan vill bara säga att jag med intresse lyssnat till de inlägg som har gjorts, och jag kan konstatera att intresset är stort här i kammaren för denna angelägna fråga. Jag hoppas verkligen att debatten fortsätter lika intensivt utanför kammarens dörrar. Det behövs många och stora insatser i detta arbete. Vi behöver alla hjälpas åt för att söka skapa ett samhälle med liv: kvalitet.
Herr talman" Eftersom Alf Wennerfors ställde en fråga om vilka som talar om föräldraansvaret vill jag säga ett par ord. Men låt mig förs! a att jag blev orolig när han drog upp mellanölsdebatten. Det är ännu för tidigt att ha en definitiv mening om vad som har hänt. Men så mycket kan man nog äga, som att verkningarna av beslutet tycks bli precis de som man kunde vänta sig efter en något så när lugn analys: För de äldre ungdomar som redan var inne i ett fast alkoholbeteende fanns stor risk för att mellanölet skulle ersättas med 95 starkare drycker. För de yngre fanns en chans att man skulle kunna skjuta upp alkoholdebuten. Om verkningarna är de som man kunde vänta sig vid beslutet, finns i dag ingen anledning att ompröva det. Jag hoppas verkligen att Alf Wennerfors med sitt inlägg inte menade att dra upp en mellanölsdebatt utan att vi får låta mellanölet vila i frid. Alf Wennerfors frågade om någon partiledare hade tagit upp just föräldraansvaret. Om han hade varit inne när Elver Jonsson talade, hade han hört att en av dem som har tagit upp denna sak är folkpartiets ordförande Ola Ullsten. Han har dock inte gjort det på samma märkliga sätt som Alf Wennerfors. Om man parkerar sin bil fel får man böter, om man parkerar sina barn fel, då händer ingenting, sade han. Om detta skall vara en inledning till diskussionen om föräldraansvaret inom alkoholfrågan, då förstår jag ingenting. Är det meningen att man skall se på uppfostran av barn och ungdomar på det sättet att man skall parkera dem så att man undviker böter? Jag vill mycket hellre att man för en diskussion på det nyanserade sätt som socialministern gjorde, dvs. att betona föräldrarnas ansvar, men inte döma ut eller bötfälla de föräldrar som finner, att deras ungdomar kommer på sned trots alla ansträngningar. Vad föräldrarna framför allt behöver är stöd, och det måste vara ett viktigt inslag i den kampanj mot överlåtelse av alkohol till ungdomar som nu förberedes. Det är lätt sagt att föräldrar inte skall ge sina barn alkohol, men den förälder som står i valet mellan att själv bjuda sina tonåringar på t.ex. vin och att de skall ge sig i väg till något kompisgäng, där man inte alls har någon kontroll över vad som händer, den föräldern tycker inte att situationen är enkel. Precis lika litet som det är lätt att själv bestämma den tid då ens ungdomar skall vara hemma på kvällen. Det är svårt att hävda restriktivare tider än dem som gäller för alla andra. Vad man här bör göra är att genom hem och skola eller på annat sätt ta upp en diskussion mellan föräldrar och ungdomar, där man kan komma överens om vad som skall gälla. Man borde se till att föräldrarna inte behöver försätta sina egna ungdomar i en besvärligare situation än den som gäller för deras kamrater, för att ta ett konkret exempel. Att jämföra med parkeringsböter leder ingenstans. Saken bör diskuteras just på det nyanserade sätt som socialministern gjorde.

Herr talman! Mona S:t Cyr har frågat mig om jag anser att de små kvantiteter kadmium som är aktuella inom porslinsindustrin utgör en hälsofara som motiverar ett fasthållande av förbudet i detta sammanhang samt om jag är beredd att verka för att dispens medges de berörda företagen. Kadmium är ett ämne som anrikas i naturen, och halterna stiger i vår omgivning. Detta kan på sikt medföra allvarliga hä sorisker. För att bryta denna ökning av koncentrationerna av kadmium i miljön har beslut meddelats om förbud att använda kadmium som färgämne och stabilisator och för ytbehandling. Kadmium används i ett stort antal produkter, ofta i små mängder. För att minska de totala utsläppen måste därför all onödig användning av kadmium undvikas. Enligt kungörelsen om hälsooch miljöfarliga varor är det produktkontrollnämnden som meddelar undantag från förbudet om det föreligger särskilda skäl. Dispenser kan antingen vara generella eller ges för enskilda produkter. Produktkontrollnämnden håller på att utarbeta riktlinjer för dispensprövning från förbudet. Jag vill därför inte uttala mig om dispens i de i frågan berörda fallen.

Fru talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för erhållet svar på min interpellation. Dock anser jag att svaret tyvärr inte innehåller någonting materiellt. Jag har exemplifierat min framställning med porslinsindustrins bekymmer med anledning av kadmiumförbudet. Det torde dock vara bekant såväl för jordbruksministern som för mig själv och många andra att många fler branscher berörs. Många är i dag med rätta oroade över sin produktion och de följder som kadmiumförbudet kan medföra. Det är då ingen tröst att få veta att produktkontrollnämnden håller på att utarbeta dispensregler. Tiden går fort, och snart är vi framme vid den 1 juli 1980. Innan dess måste många företag som berörs ha fattat sina beslut med anledning av eventuella avslag på ansökan om dispens. Det kan beröra många människors sysselsättning. Mot den bakgrunden anser jag att jordbruksministern litet närmare borde ha kommenterat utsikterna för berörda företag. Själv anser jag att ärendet har mycket större dignitet än att avse blott och bart ett dispensförfarande. Det kunde vara intressant att få höra statsrådets rent principiella syn på frågan, ty det är knappast produktkontrollnämndens uppgift att ha överblick över de totala samhällsverkningarna. Därför vore det intressant att få veta om man vid beslutsfattandet hade analyserat vilka yttersta konsekvenser som förbudet skulle få. Det finns ju andra områden, som inte berörs denna gång, där man har en än större avnämare av kadmium. Känner beslutsfattarna alltid till följdverkningarna av ett beslut, och bryr man sig i så fall om dem? Sedan den här interpellationen skrevs har jag erfarit hur produktkontrollnämnden kan tänkas arbeta med dispensgivningen. Man önskar eliminera onödig användning samt verka pådrivande på utvecklingen av substitut. Sedan säger man följande: Hur produktkontrollnämnden kommer att ställa sig är givetvis något annat och möjligen osäkrare. Vad får vi fram av det yttrandet? Ingenting! Jag har vidare från en berörd bransch fått vissa exempel på dispensobjekt. Sålunda skulle dispens medges om en ringa del av produkterna innehåller kadmium. Ringheten måste dock vara stor. Det exempel man ger på detta är en mutter i förhållande till en bil. Funktionsskäl kan också ligga till grund för dispens. skyldighet föreligger att hålla reservdelar ett visst antal år, så medges dispens då annan myndighet har föreskrivit denna skyldighet. Friktionsytan i en skidbindning är ett exempel på hur funktionskravet är skäl för dispens. S. k. konstnärliga produkter för ”evigt” bruk uppges också vara tänkbara dispensobjekt. Förbudet drabbar givetvis förutom producenterna också återförsäljarna av produkterna. Utländska företag med handelskontakter med svenska tillverkare är också oroade över det svenska kadmiumförbudets följdverkningar. EG-länderna har framhållit att förbudet utgör ett tekniskt hinder för handeln och har avsett att diskutera frågan inom ramen för frihandelsavtalet. Importvaror för miljontals kronor berörs nämligen. Här pekade man bl.a. på produkter inom plastoch metallindustrin. I november hölls ett möte i Bryssel om detta. Vad resulterade detta i? Finns kadmiumförbud också i andra länder? Hur har man i så fall lindrat verkningarna där? Nog måste det förestående kadmiumförbudets följdverkningar på delar av svenskt näringsliv ha ett vidare intresse än det inom produktkontrollnämnden, som avser handläggningen av dispensansökningarna. Är jordbruksministern t.ex. beredd att få konsekvenserna ingående belysta eller saknar en sådan åtgärd intresse? Det skulle också vara intressant att veta hur man på ansvarigt håll avser att förfara med trafikens röda stoppljus. De berörs nämligen också. Är de att hänföra till ett område där ringheten anses vara stor? Eller kommer hela vårt trafiksignalsystem att reformeras på kuppen? Nog har förbudet ett tämligen vitt samhällsintresse, värt att uppmärksammas också utanför produktkontrollnämndens väggar! Jag vill sluta med att fråga jordbruksministern: Vad beslutade produktkontrollnämnden — om det är bekant —-i förra veckan i just det här ärendet om kadmium? Det finns ett brett intresse hos företagare såväl inom näringslivet som inom varuhandeln att få veta det.
Fru talman! Konsekvenserna av folkpartiregeringens beslut om att kadmium skall förbjudas för ytbehandling eller som färgämne kommer för den svenska porslinsindustrin att bli mycket allvarliga. Det är därför mycket angeläget att den ansökan om dispens som de svenska tillverkarna inlämnat till produktkontrollnämnden behandlas positivt. Det är viktigt att minska användningen av kadmium så mycket som möjligt, men det är mycket små mängder som här används. Andelen kadmium som används av den keramiska industrin i Sverige är mycket låg. möjligen några promille av den totala användningen i landet. För Rörstrands i Lidköping rör det sig om två hekto per år, och strävan är att minska kvantiteten ytterligare. Lagstiftningen om högsta tillåtna utlösning av kadmium ur keramiskt hushållsgods begränsar redan nu kraftigt möjligheterna att använda kadmiumhaltiga färgämnen. Ur arbetsmiljösynpunkt synes man ha löst dessa frågor på ett godtagbart sätt, vilket också skyddsombudet vitsordat. Kadmium frigörs ej heller vid sopförbränning av porslin, då det är bundet. Det är en mycket ringa andel kadmium som används i färger, men ämnet kan omöjligen ersättas i stark röd färg och ingår också i en del andra färger. Konsekvenserna för den svenska porslinsindustrin blir allvarliga om man inte erhåller dispens. Denna industri kan då inte konkurrera på exportmarknaden på lika villkor; de utländska tillverkarna får designmässiga fördelar. Inte heller på den svenska marknaden kommer vi att få en konkurrens på lika villkor. Man kommer knappast att kunna kontrollera om importerat porslin innehåller kadmium eller ej. Det kommer att bli oerhört svårt för de svenska kontrollmyndigheterna, vilket också generaltullstyrelsen anfört. Här riskerar vi en snedvridning av konkurrensförhållandena som jag anser att vi inte kan acceptera. För sysselsättningen och ekonomin inom porslinsindustrin skulle detta ge mycket allvarliga konsekvenser.
Fru talman! Mona S:t Cyr målar upp en bild som innebär att Sverige närmast skulle gå under om inte kadmium fritt får användas i fortsättningen. Så är det naturligtvis inte. Mona S:t Cyr använde ju samma debatteknik som många före henne har tillämpat så fort man diskuterat miljöproblem. Man vill angripa miljöproblem för att göra miljön bättre. Det kan ju inte vara så att man säger sig vilja förbättra miljön och samtidigt står i riksdagen och klagar över att vi vill göra den bättre. Sanningen i det här ärendet är att förbudet träder i kraft den 1 juli nästa år och att produktkontrollnämrden under februari månad kommer att ha riktlinjer klara för dispensprövning. Ingivna dispensansökningar kommer då att kunna prövas. Om dispensansökan blir avslagen, har företagen möjlighet att överklaga ärendet hos regeringen. Det är det sätt som vi alltid har arbetat på i regering och riksdag, och det är det enda möjliga arbetssättet även i fortsättningen.

Fru talman! Jag talade inte alls för att åstadkomma någon domedagsstämning, utan jag tycker bara att det finns en del praktiska frågor som jag har anledning att ställa och som även bör bli besvarade. Jag har varit aktiv i hälsooch miljöskyddsfrågorna, och jag är positiv till dem. Men man kan inte bara isolerat se på dem ,utan man måste också se på de totala samhällsverkningarna. Det var den frågan som jag tog upp alldeles nyss. Det är bra att företagen har möjlighet att överklaga beslutet om förbud. Dispensreglerna är ännu inte fastställda, om jag förstod jordbruksministern rätt. Vi kommer alltså att vara inne i januari-februari innan det finns någon chans att få ärendet handlagt. Men det finns ju bland de branscher som berörs sådana som har en ettårig framförhållning, och jag vet inte hur de skall hinna med det här i så fall — då är vi redan sent ute. De har, trots att beslutet fattades i våras, inte blivit informerade om det förrän nu på höstkanten, i september-oktober. Det rör sig, om vi bara ser på varusidan, om tiotusentals artiklar. Det vore intressant att få höra hur man kan kontrollera att dessa inte längre kommer att importeras eller behandlas. Finns det verkligen en kapacitet hos myndigheter och företag för att följa upp beslutet? Det vore också intressant att få veta vilken typ av dispens man tänker tillämpa. Såvitt jag kan se måste man, med tanke på den korta tid som återstår, arbeta med skilda tidsperspektiv för olika företag som har en dispensgivning, vilken då omfattar ett antal år, för att företaget skall hinna avveckla de produkter som inte längre får användas här eller som importeras till Sverige. Jag undrar: Vad gör man med de branscher där det inte finns något substitut för kadmium? Denna färganvändning inom porslinsindustrin kan vara rätt intressant. Den här lilla lappen, som jag nu visar, är tagen ur en stor importerad karta med dekaler. Lappen, som ser ut ungefär som ett bokmärke, den löses upp på den fabrik i Sverige som använder dekaler av det här slaget — i detta fall är det Hackefors i Linköping — och appliceras på tallrikar, koppar, assietter osv., varefter godset bränns. Att det skulle uppstå någon större risk genom den totala avfallsmängden av kadmium i det fallet är föga troligt. Det var alltså ett besked om typen av dispenser som jag efterlyste, vilken övergångstid de här företagen medges, om det finns någon tidsplan samt när man anser att förbudet skall ha slagit igenom totalt i vårt land? Det kan också, till slut, vara intressant att komma ihåg att nej-sidan i kampanjen inför folkomröstningen utger ett litet märke för nej till kärnkraft. Det finns ett väldigt starkt kadmiuminslag i den gula och den röda färgen i solen på det märket. Det blir en hel del avfall av de knapparna, så det är bäst att folkomröstningen genomförs den 23 mars och inte senare!
Fru talman! Mona S:t Cyr säger att att det skulle vara intressant att få veta vilka typer av dispenser som kommer att medges, osv. Låt mig säga att produktkontrollnämnden har att följa förordningen om ändring i kungörelsen om hälsooch miljöfarliga varor som utfärdades den 30 augusti 1979 och som utkom från trycket den 18 september 1979. Det har därför inte varit någon möjlighet att ge företagen en tidigare information än från den tidpunkt då beslutet fattades och skriften kom ut från trycket. I förordningens 45 § klargörs det också på vilka punkter produktkontroll Nr 54 nämnden får meddela föreskrifter om avsteg från bestämmelserna. Det är Måndagen den icke min uppgift som statsråd och chef för jordbruksdepartementet att tala 17 december 1979 om för produktkontrollnämnden hur den skall handlägga det arbetet — i så fall skulle vi ju inte ha någon särskild myndighet som skulle sköta det — utan Om lokaliseringen det skall myndigheten själv göra. Sedan kan den som har fätt en dispensansökan avslagen klaga vidare till regeringen i det enskilda ärendet.
Fru talman! Det återstår väl en del svar på de frågor jag ställt. Intressant är t.ex. hur länge man kommer att ha ett visst överseende, dvs. hur länge man kommer att ge dispenser framdeles. Räknar man verkligen med att man då kommer att ha kontroll över hela den här marknaden? Eller hur stor del tror man att man kan få kontroll över? Att produktkontrollnämnden handlägger dispensärenden vet jag också, men det uppstår följdverkningar för samhället som onekligen angår även jordbruksministern.
Fru talman! Jag rekommenderar Mona S:t Cyr att återkomma med frågor när produktkontrollnämnden har utarbetat sina riktlinjer.

Fru talman! Margot Håkansson har frågat mig vilka möjligheter det finns att från regeringens sida genomdriva ett beslut om lokalisering av Statshälsans huvudkontor i enlighet med riksdagens intentioner även om beslutet står i konflikt med centrala fackliga intressen. Margot Håkansson har också frågat om jag anser det rimligt att centrala fackliga organisationer motarbetar regionalpolitiska syften och om mitt fortsatta aktiva stöd för lokalisering av stiftelsens huvudkontor till Karlskrona kan påräknas. Jag vill först påminna om mitt svar förra gången frågan var uppe i riksdagen. Staten är en av fyra huvudmän för stiftelsen. Någon möjlighet för staten att genomdriva ett beslut mot de övriga stiftarnas vilja finns inte. Jag har tillskrivit de övriga stiftarna, dvs. de statsanställdas huvudorganisationer, och framfört min och regeringens bestämda uppfattning att huvudkontoret inte bör förläggas i Stockholmsområdet utan till Karlskrona. Jag har dessutom haft överläggningar i frågan med företrädare för huvudorganisationerna. 101 Genom att organisationerna velat medverka till en aktiv regionalpolitik har en överenskommelse nu kunnat träffas som innebär att Statshälsans huvudkontor förläggs till Karlskrona.

Fru talman!

När jag den 8 november fick svar från statsrådet på min första fråga om lokaliseringen av Statshälsan var tongångarna från statsrådets sida mycket positiva. Därefter har vi i Karlskrona och Blekinge blivit mycket besvikna på de centrala fackliga organisationernas agerande i denna fråga. Detta har inneburit en skarp konfrontation med det enhälliga riksdagsbeslutets intentioner när det gäller lokaliseringen av Statshälsans huvudkontor. Jag är helt medveten om att man i de överläggningar som hållits och i de brev som skrivits ändå mer eller mindre har utgått från att staten och regeringen skulle kunna genomdriva sina intentioner i denna fråga, om vilka vi enhälligt fattat beslut i riksdagen. Organisationerna har skrivit att de inte kunde godkänna Karlskrona som lokaliseringsort. Man angav en rad skäl som egentligen var väldigt dåliga. De tyckte att Statshälsan var tvungen att hålla ständig kontakt med Stockholm, att man måste bedriva verksamheten på den ort där statsförvaltningen i Övrigt finns och att man hade en begränsad budget som huvudsakligen borde användas till att bedriva företagshälsovård och inte till att företa långa resor till de åtta serviceenheter som finns runt om i landet. Dessa serviceenheter finns i Stockholm, Linköping, Kalmar, Malmö, Göteborg, Karlstad, Sundsvall och Umeå. Det kan också förtjäna nämnas att staten har i avtalet med stiftelsen Statshälsan förbundit sig att från Statshälsans start den 1 juli 1980 och tre budgetår framåt betala 65, 83 resp. 101 milj.kr. som bidrag till verksamheten. I fortsättningen skall finansieringsplanen genom kollektiva förhandlingar skrivas fram, så att den alltid omfattar tre år. Bidragens storlek motsvarar också en 50-procentig ökning av utbyggnadstakten jämfört med den nuvarande. Det är alltså med stor tillfredsställelse jag tackar statsrådet för agerandet i detta ärende, och jag tackar också för Blekinges del för att vi får huvudkontoret förlagt till Karlskrona. Vi behöver det mycket väl, och vi behöver mycket mer av statliga åtgärder.
Fru talman! Jag har naturligtvis inte särskilt stor anledning att gå in på hur detta beslut har kommit fram, men jag är angelägen att rätta ett missförstånd. Jag tror inte att man i det här fallet skall lägga någon stor skuld på de centrala fackliga organisationerna. Jag har mött dem i förhandlingar, och det har varit positiva förhandlingar, öppna förhandlingar. Men det har förekommit indikationer eller signaler under beredningsperiodens lopp som gjort att de har fått intrycket att lokaliseringen redan var klar i och med att stiftelseurkunden undertecknades den 13 september 1979, där det i 4 § heter att styrelsen har sitt säte i Stockholm. Jag har inte brytt mig om att forska efter vad det är för sorts indikationer i detalj. Detta är sådant som hände före regeringsskiftet, och de fackliga huvudorganisationerna har alltså fått det intrycket att Karlskrona var borta ur bilden i det läget. Jag har haft som uppgift att övertyga dem om motsatsen. Det har alltså lyckats, och då är allting väl, hoppas jag.
Fru talman! Nej, jag tror inte att vi skall söka syndabockar. Men jag tycker ändå att det är viktigt att i riksdagen fastställa att centrala fackliga organisationer inte skall motarbeta ett regionalpolitiskt beslut som är fattat i riksdagen. Om vi inte kan lokalisera en ny verksamhet, där inte någon människa är anställd ännu, ut i landet, så kan vi aldrig flytta ut någonting. Det skall vi vara medvetna om. Jag är själv medlem i TCO och fackligt aktiv. Jag har varit ordförande i Blekinge läns lokalavdelning av Svenska hälsooch sjukvårdens tjänstemannaförening under fem år, och jag är helt medveten om att de fackliga organisationerna måste ha stort inflytande på besluten. Men i denna fråga tycker jag det är tillfredsställande att man också har kunnat tillmötesgå de lokala fackliga organisationernas starka önskan och tillmötesgå alla dem som är berörda av beslutet i vårt län och i Karlskrona.

Fru talman! Anna Wohlin-Andersson har i en interpellation frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att fullfölja regeringsdeklarationens målsättning om decentralisering av funktioner inom den offentliga sektorn. Till grund för regeringens strävan att åstadkomma decentralisering av den offentliga verksamheten ligger uppfattningen att olika samhällsfunktioner bör förläggas så nära de människor som skall betjänas av verksamheten som möjligt. Både resurser och beslutsbefogenheter skall ligga nära medborgarna. Det finns i dag en politisk enighet om att planeringen inom den offentliga sektorn på ett annat sätt än tidigare också skall beakta regionalpolitiska aspekter. Den största sysselsättningsökningen under senare år har ägt rum inom den offentliga sektorn. En målinriktad decentralisering kan ge bättre differentierade arbetsmarknader med bredare yrkesutbud regionalt och lokalt. I kombination med en aktiv näringsoch arbetsmarknadspolitik ökar det människornas möjligheter att finna sin utkomst i hemtrakten eller i vart fall inom det egna länet. Det är inte minst viktigt i tider då minskning av sysselsättningen inom delar av industrin och en svag ekonomisk tillväxt skapar betydande problem på olika håll i landet. I regeringsförklaringen slås fast att ett målmedvetet arbete skall bedrivas för att åstadkomma decentralisering inom den offentliga sektorn och att en särskild delegation för decentraliseringen skall inrättas. F.n. utarbetas inom regeringskansliet direktiv för delegationen, som kommer att inrättas inom kort. Det är därför nu för tidigt att ange vilka konkreta åtgärder som delegationens arbete kan ge upphov till. Eftersom delegationen måste komma att spela en viktig roll när det gäller att planmässigt styra decentraliseringen av resurser och beslutsbefogenheter och lokaliseringen av den offentliga förvaltningen utifrån regionalpolitiska utgångspunkter, vill jag här kortfattat redovisa vissa riktlinjer för delegationens arbete. Vad det nu i första hand gäller är att genom en samordnad planering och successiva åtgärder få till stånd en sådan omstrukturering av statsförvaltningens organisation att lämpliga funktioner och arbetsuppgifter som handläggs centralt efter hand kan föras ut till regionala och lokala enheter. Men det gäller också att kontinuerligt pröva lokaliseringen av ny eller utvidgad statlig verksamhet. Det måste finnas starka skäl för att förlägga en ny statlig verksamhet till Stockholm eller dess grannkommuner. Olika medel bör prövas att styra över en eventuell expansion av central statlig verksamhet till regionala eller lokala enheter inom myndigheter som har sådan organisation, vid sidan av den styrning som sker genom budgetprocessen. Bl. a. kan övervägas att införa ett högsta tal för antalet anställda vid olika centrala statliga funktioner i storstadsområdena. Även om det finns många önskemål om reformer och förbättringar inom den offentliga sektorn torde den ekonomiska situationen under lång tid framöver vara sådan att endast mycket begränsade utökningar kan tillåtas. Kraven på besparing och rationalisering av befintlig verksamhet kommer att öka. Mot den bakgrunden bör också prövas om funktioner som är gemensamma för flera myndigheter kan slås samman och förläggas regionalt eller lokalt. Frågan om decentralisering bör också regelmässigt prövas i samband med omorganisation av befintlig statlig verksamhet. Jag vill särskilt betona att det nu inte är fråga om någon ny utlokaliseringsetapp. Genom att decentralise ringsfrågorna knyts till pågående förändringar av den statliga verksamheten skapas förutsättningar för en mer genomgripande decentralisering av såväl verksamhet som beslutsbefogenheter. En viktig fråga i sammanhanget gäller delegationens ställning och befogenheter. Enligt arbetsmarknadsutskottet kan det vara ändamålsenligt att delegationen knyts till regeringskansliet . Jag delar helt den uppfattningen. Med hänsyn till delegationens roll som regeringens samordnande organ i decentraliseringsfrågor är det nödvändigt att den kan medverka i beredningen inom regeringskansliet av sådana frågor som innefattar bedömningar av eller ställningstaganden till lokalisering av statlig verksamhet. I alla sådana frågor bör beredningen ske i samråd med delegationen. Delegationen måste kunna arbeta aktivt och själv ta initiativ till olika åtgärder. Delegationen bör också kunna lämna anvisningar inom sitt område såväl till verk och myndigheter som till departement. Genom den nära knytningen till regeringskansliet underlättas också den nödvändiga samordningen med budgetprocessen. Det är i hög grad angeläget att decentraliseringsfrågorna på ett mer planmässigt och målinriktat sätt än hittills integreras i budgetarbetet både hos myndigheterna och inom regeringskansliet. Närmare riktlinjer härför kommer att utarbetas genom budgetdepartementets försorg. Härigenom kommer en bättre grund att finnas för att även i budgetbehandlingen beakta decentraliseringsaspekterna på den statliga verksamheten. En annan viktig fråga i sammanhanget gäller de anställdas medverkan i decentraliseringsarbetet. En aktiv och positiv medverkan från de statsanställda och deras organisationer är enligt min mening en förutsättning för en effektiv decentraliseringspolitik. Jag vill avslutningsvis peka på att delegationen i planeringen av sitt arbete självfallet måste ta till vara de erfarenheter av olika decentraliseringsåtgärder som finns på olika håll inom förvaltningen. Bl. a. finns erfarenheter inom vissa affärsdrivande verk av decentralisering av uppgifter från centralförvaltningen till regional och lokal nivå. Flyttningen av centrala ämbetsverk från Stockholm till olika orter ute i landet har också gett värdefulla erfarenheter. I dag är de båda flyttningsetapperna i stort sett genomförda. Vi vet betydligt mer om vilka problem som kan uppstå och hur de kan lösas. Vi har följt upp effekterna för personal och anhöriga och för de flyttande verken, och vi kan i dag göra vissa bedömningar av bl.a. de kommunaloch samhällsekonomiska konsekvenserna av verksflyttningarna. Erfarenheter finns också samlade inom de centrala, administrativa myndigheter som i olika sammanhang inom sina resp. fackområden medverkat i arbetet med decentralisering och omlokalisering av statlig verksamhet. Jag skall här bara nämna statskontoret. byggnadsstyrelsen och statens arbetsmarknadsnämnd. Jag förutsätter att dessa myndigheter kommer att ha viktiga uppgifter också i den nya satsning på decentraliseringspolitiken som nu inleds. Genom de riktlinjer jag här har skisserat skapas möjligheter att åstadkomma praktiska resultat av delegationens arbete genom decentralisering såväl inom landet som inom olika regioner.

Fru talman! Jag vill tacka statsrådet Johansson för svaret, ett svar som jag upplevde som grundligt, innehållsrikt och engagerat. Som jag säger i interpellationen får den offentliga sektorn en allt större betydelse för sysselsättningen. Antalet centralt anställda inom den offentliga sektorn har fördubblats under den senaste tioårsperioden och uppgick år 1976 till ca 1,2 miljoner. Den offentliga sektorns expansion har ju kommit att spela en stor samhällsekonomisk roll, och utvecklingen inom denna sektor har också i hög grad medverkat till en koncentration av arbetstillfällen och därmed bebyggelse och service. Denna koncentration är olycklig för människorna och oekonomisk för samhället. Det krävs kraftfulla insatser och en uttalad politisk vilja att verka i decentralistisk riktning, om den pågående utvecklingen mot ökad koncentration i samhället skall kunna brytas. En betydande decentralisering inom den offentliga sektorn kan spela en väsentlig roll för en balanserad sysselsättningsutveckling runt hela vårt land. Det är inte bara så att den offentliga servicen måste upprätthållas i bygder med vikande befolkningsunderlag och att det måste finnas garanti för rimlig service på skilda områden också i glesbygden. Denna sektor står ju för den absoluta merparten av den service varförutan ingen ort, stor eller liten, kan leva vidare. Dessutom representerar den offentliga sektorn i sig en så väsentlig del av sysselsättningen att lokaliseringen av dessa arbetsplatser på ett helt annat sätt än hittills måste uppmärksammas och underordnas den regionala planeringen. Statsrådet Johansson säger i sitt svar att den ekonomiska situationen under lång tid framöver torde vara sådan att mycket begränsade utökningar av den offentliga sektorn kan tillåtas. Detta instämmer jag helt i. Men då är det desto viktigare att se över hur en decentralisering skall kunna ske inom redan befintliga centrala statliga myndigheter. Man kan gå flera vägar. En är att uppgifter delegeras till olika länsorgan. En annan är att man upprättar filialer eller avdelningar ute i landet. Den översyn och genomlysning av verksamheten som skulle krävas för en aktiv decentralisering skulle dessutom enligt min uppfattning verksamt bidra till en besparing inom och rationalisering av redan befintlig verksamhet. I en partimotion i våras föreslog centerpartiet att riksdagen skulle uttala att nytillkommande statliga myndigheter skall lokaliseras utanför Stockholmsområdet. Detta ville varken arbetsmarknadsutskottet eller riksdagen gå med på, utan man föredrog en betydligt mjukare skrivning. Jag tycker att det senaste årets händelser visar att vi inte klarar av en aktiv decentralisering med mjuka skrivningar. Om vi verkligen menar allvar med att sprida central statlig verksamhet utanför Stockholm och dess grannkommuner, borde riksdagen ha antagit centerpartiets förslag till uttalande. Då hade vi inte behövt uppleva att AB Samhällsföretag lokaliserades till Botkyrka, att postens filateliavdelning hamnade i Kista, att vi inte fick transportrådet till Östersund, och vi hade fått en mer positiv syn på länsrätternas utlokalisering från residensstäderna. Den offentliga sektorn spelar naturligtvis också en mycket stor roll när det gäller den inomregionala balansen. I Länsplanering, Rapport 79 säger länsstyrelsen i Östergötland, mitt hemlän, att tillväxten i arbetstillfällen inom den statliga sektorn kan förväntas bli mycket kraftig i länets primära centrum under prognosperioden. I regionala centra och kommuncentra kan den förväntas bli svag resp. mycket svag. Länsstyrelsen säger vidare: ”Länsstyrelsen måste därför understryka vad som anförts i länsrapport 1978 om sysselsättningsutvecklingen inom den offentliga verksamheten. Statliga centrala ämbetsverk och regionala organ bör i högre utsträckning än tidigare visa ett regionalpolitiskt ansvar vid lokaliseringen av tillkommande verksamheter i länen.

Arbetet kommer att bedrivas i form av ett särskilt projekt. Projektgruppen består av två utredare från länsstyrelsen, en utredare från landstinget och två utredare från statskontoret. Länsstyrelsen kommer dessutom att knyta en konsult till projektgruppen. Projektet består av två delar — en som enbart gäller Östergötlands län och en som riktar sig till alla länsstyrelser. Den del av projektet som gäller decentralisering inom Östergötlands län syftar till att identifiera offentliga verksamheter som kan förläggas till länets regionala centra och länets kommuncentra, dvs. i första hand andra kommuner än Norrköping och Linköping. Den andra, mer generella delen av projektet syftar till att utveckla metoder för decentralisering till hjälp för länsstyrelsernas fortsatta planeringsarbete. Projektet kommer att avrapporteras i två separata rapporter, för vilka länsstyrelsen resp. statskontoret själva får ta ansvar. Länsstyrelsen svarar för den del av projektet som behandlar möjligheterna till decentralisering i Östergötlands län. Statskontorets rapport kommer med utgångspunkt i erfarenheter från bl.a. Östergötlands län att behandla de allmänna förutsättningarna för decentralisering av offentlig verksamhet. Denna rapport riktar sig till samtliga länsstyrelser och berörda departement. Det är inte möjligt att dra någon skarp gräns mellan Östergötlandsdelen och den generella delen av projektet när det gäller själva utredningsarbetets bedrivande. Det kartläggningsoch analysarbete som kommer att utföras i Östergötland kan komma att fungera som en modell för, eller åtminstone som en exemplifiering av, hur länsstyrelser kan verka för decentralisering. Projektarbetet kommer därför att inledas med Östergötlandsdelen. En första sammandragning av representanter från statliga regionala myndigheter och projektgruppen har ägt rum. Redan då kom en hel del intressanta synpunkter fram. Det kan bli fråga om defensiva åtgärder, av typen att låta bli att lägga ner, och offensiva åtgärder som kan gälla dels flyttning av hela verksamheter, dels bitar därav av typen att en man som slutar på huvudkontoret ersätts av en annan som anställs på en filial i stället. Flyttar man beslut från regional nivå till lokal nivå kan man också i stället för ett eventuellt utökat huvudkontor få fler lokalkontor. Flera myndigheter har varit inne på tanken att ha gemensamma lokalkontor. Samma sak är statsrådet Johansson inne på, när han säger i svaret: ”Mot den bakgrunden bör också prövas om funktioner som är gemensamma för flera myndigheter kan slås samman och förläggas regionalt eller lokalt.” Jag anser att det är viktigt och riktigt att länsmyndigheterna håller i det här decentraliseringsarbetet. Vi hoppas också att vi under utredningens gång skall få klart för oss om speciella ekonomiska medel måste till, och i så fall hur stora belopp det kan röra sig om, för att genomföra framtagna decentraliseringsåtgärder. Ja, fru talman, det här har blivit ett långt svar på ett långt svar, men jag tycker att detta är en mycket viktig bit när det gäller den fortsatta samhällsutvecklingen. Jag vill sluta med att önska statsrådet Johansson och decentraliseringsdelegationen lycka till i det förestående arbetet.

Fru talman! Jag är ingen tillskyndare av växande offentlig verksamhet, inte heller av utlokalisering av befintlig statlig verksamhet. Men i den mån som densamma förekommer och det rör sig om ny verksamhet anser jag det vara mycket angeläget att denna lokaliseras rätt. Det står också i regeringsdeklarationen att man ser skapandet av regional balans och sysselsättningsmöjligheter i alla delar av landet som ett betydelsefullt fördelningspolitiskt mål. Jag representerar en liten kommun, Kinda kommun i Östergötland, där staten dragit in sin verksamhet, med bittra följdverkningar för såväl kommunen som hundratalet kvinnliga anställda. Den stansfilial som postgirot lagt ut till Kisa drabbades av ny teknik och därmed en förnyad centralisering. Vi hade täta kontakter med ansvariga personer om detta och under lång tid, men vi fick inget gehör. När vi sedan med länsstyrelsens stöd slogs för en gynnsam placering inom det nya stödområdessystemet i våras, blev det också kyligt avslag. Dessförinnan hade man placerat Kinda kommun, liksom Ydre i samma geografiska område, i dens.k. grå zonen. Sedermera kallade man oss blott och bart grå kommun. Vad detta innebar vet vi dock alltjämt i dag ingenting om. Det hade ingen som helst innebörd för oss. Våra framställningar om stöd avslogs nämligen konsekvent. Jag säger detta för att exemplifiera den statliga regionalpolitiska verklig heten, åtminstone hitintills. Jag är förvissad om att min kommun inte är ensam i denna situation. Just därför är det viktigt att i den här frågan få framföra vittnesmål om de uteblivna fördelningspolitiska effekterna hittills. Det finns en hel del material att hämta ur gjorda erfarenheter för den delegation som statsrådet har omnämnt i sitt interpellationssvar till Anna Wohlin-Andersson. Måhända kan det materialet ge inspiration till en mer konkret resultatpolitik i framtiden för ny statlig verksamhet ute i regionerna och på det lokala planet. En samordning av samhällets alla resurser är utan tvivel nödvändig. Vi begärde från Kinda kommun en statlig ersättningsverksamhet för den indragna stansfilialen, men vi har väntat förgäves på besked. Kanske föreligger nu möjlighet att få något besked? Befolkningsminskningen under åren 1945-1963 utgjorde 3 500 personer. 1955 hade vi 12700 in Länsstyrels preliminära prognos i Länsplanering 1980 visar på en sluttande kurva till 10 500 redan 1983 och 10 200.år 2000. Den kvinnliga förvärvsfrekvensen är enligt arbetsmarknadsstyrelsens statistik 31 26 inom kommunen. I det inre stödområdet är motsvarande tal 35 Den totala vensen för Kinda är 49 96 och i det yttre stödområdet 52 96. Rikets kvinnliga förvärvsfrekvens är 42 20, att jämföra med Kindas 31 96, och rikets totala förvärvsfrekvens är 55 26, att jämföra med Kindas 49 96. Kinda kommun har sålunda en negativ befolkningsoch sysselsättningsutveckling som är jämförbar med förhållandena i många kommuner inom det s.k. inre stödområdet. Detta borde kvalificera den för gynnsamma statliga åtgärder. Riksdagen har uttalat att södra länsdelen i Östergötland, vari Kinda ingår tillsammans med Ydre, Åtvidaberg och Valdemarsvik, skall ses som ett prioriterat område i fråga om insatser för att stärka och utveckla näringslivet. Min avsikt med detta inlägg har varit att efterlysa möjligheterna till ökad uppmärksamhet från statlig sida då eventuellt ny statlig lokalisering aktualiseras. En tidigare statlig indragning borde i första hand repareras. Det projektarbete i Östergötlands län som nyss omnämndes av Anna Wohlin Andersson bör ge ytterligare underlag för en framtida framgångsrik statlig tlands län fördelningspolitik. Kan då möjligen södra länsdelen i Öste påräkna statens positiva inställning härvidlag? Det är min fråga till statsrådet Olof Johansson.

Fru talman! Det finns många goda skäl för decentralisering av offentlig verksamhet och offentliga beslut. Det ligger ett egenvärde i att sprida makt och ansvar. Det är viktigt för demokratin att besluten läggs närmare människorna. Det är angeläget att man genom decentralisering kan förkorta igenom minska den ovisshet som enskilda. företag och kommuner alltid svävar i så länge ett ärende är oavgjort. Det är viktigt att man minskar belastningen på centrala organ, och det är angeläget att man sprider sysselsättningstillfällena över landet. Mot den här bakgrunden var folkpartiregeringen mycket aktiv i vad gällde decentralisering inom offentlig verksamhet. I vårens byråkratiproposition upptogs 30 olika, konkreta åtgärder som syftade till att föra ner beslut till lägre instanser, att delegera och decentralisera. Det var också mot den bakgrunden som folkpartiregeringen förberedde den decentraliseringsdelegation som nu skall tillsättas, och jag hälsar med tillfredsställelse att den äntligen kommer till stånd. Men det fanns, tyckte jag, i statsrådet Johanssons inlägg kanske något av en snedbelastning till förmån för sysselsättningsaspekterna på decentraliseringen. Många svävar i okunnighet om att vi i Sverige faktiskt har en ganska jämn fördelning av arbetstillfällena i den offentliga sektorn över landets olika delar. Om man ser på de siffror som sysselsättningsutredningen har tagit fram, visar det sig att vi har 25 26 av landets förvärvsarbetande i offentlig tjänst. I storstadsområdena är siffran 27 7o och i Stockholms län 28 26. Den offentliga sysselsättningen i Stockholms län ligger alltså inte särskilt långt över genomsnittet. Ser man på de uppgifter som statistiska centralbyrån tog fram på uppdrag av statens personalnämnd för några år sedan, visar det sig att den nettoökning av 40 000 arbetstillfällen i statlig tjänst som tillkom mellan 1969 och 1976 till sju åttondelar hamnade utanför Storstockholmsområdet. Av 40 000 tillkommande arbetstillfällen hamnade 5 000 i Stockholms län och därav bara 300 i Stockholms kommun. Det finns alltså inte en väldig obalans mellan landets olika delar, och det finns därför inte heller några stora möjligheter att genom att föra ut arbetstillfällen från Stockholms kommun och län öka s Fru talman! Det är viktigt att vi inte har illusioner om vad decentralise sselsättningen i andra delar av landet. ringspolitiken kan ge i fråga om sysselsättning. Men det är också viktigt att vi målmedvetet fortsätter att sträva efter en spridning av makt och ansvar, en spridning av inflytande, en decentralisering som ger möjlighet till lokala variationer, vilka kan ge lärdomar för reformarbetet. Lika viktigt är det att vi strävar efter att tillgodose sysselsättningsbehov i olika delar av landet när det tillkommer ny verksamhet och när den offentliga verksamheten expanderar. Men låt oss inte ha illusioner om att det finns stora möjligheter att genom utflyttning av arbetstillfällen från Stockholm öka sysselsättningen i landets övriga delar.